Fru talman! Europaunionens ekonomiska och sociala kommitté har yttrat sig över den s.k. vitboken om sysselsättningen i Europa. Kommittén har funnit att den djupa svenska krisen visar att det måste vara balans mellan den produktiva delen av ekonomin och den sociala, offentliga sektorn. Tyska LO:s representant i kommittén skriver under på detta och säger att man måste lära av de misstag som har gjorts i Sverige. Ungefär samtidigt presenterade statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet en rapport om väljarprioriteringar och noterade: ''Samtidigt som budgetunderskottet är rekordstort har tilltron till och förhoppningarna på den offentliga sektorn aldrig varit större. Denna situation utgör politikens dilemma under 1990-talet.'' Debatterna med anledning av de förändringar i olika regelsystem som under de senaste åren beslutats av majoriteten i denna kammare bär vittnesbörd om detta dilemma. De handlar nästan uteslutande om de etablerade institutionernas motstånd mot förändringar, men mycket sällan om villkoren för välstånd och välfärd. Det gäller inte minst debatten kring arbetslöshetsförsäkringen. Arbetsmarknadsutskottet återkommer nu till kammaren med förslag till utformning av den allmänna arbetslöshetsförsäkring som aviserades i samband med kammarens principbeslut den 15 december förra året om att fr.o.m. den 1 juli i år införa en allmän arbetslöshetsförsäkring. En allmän försäkring har länge stått på regeringspartiernas lista över angelägna reformer. Det finns många skäl för att den ekonomiska tryggheten vid arbetslöshet skall vara utformad som en allmän försäkring; först och främst rättviseoch anständighetsskäl. Den nuvarande försäkringen administreras av arbetslöshetskassor, knutna till de fackliga organisationerna. Kassorna är ingalunda att betrakta som privata, utan har snarare en myndighetsliknande funktion. Alla måste medverka till finansieringen utan att kunna tillgodoräkna sig de förmåner som försäkringen ger. Alltför ofta är det påtagligt besvärligt för den som inte är medlem i en facklig organisation att kunna utnyttja sin rättighet att få vara med i en a-kassa. Om de över huvud taget lyckas hitta en -- akassorna återfinns t.ex. inte i telefonkatalogen -- möts de ofta av motstånd. De får ofta en betydligt sämre service, trots att de flesta kassorna tar ut en högre administrationsavgift från medlemmar som inte samtidigt är medlemmar i den fackliga organisationen. Det andra skälet är underskotten i Arbetsmarknadsfonden, som uppgår till totalt mer än 50 miljarder kronor. Finansieringen motverkar räntesänkningar och en ytterligare förbättring av investeringsklimatet och därmed möjligheterna att få i gång nya verksamheter och fler riktiga jobb. Därmed bidrar arbetslöshetsförsäkringen till den obalans som EU-rapporten talar om och som har lett till arbetslöshet. Det tredje skälet har att göra med arbetslöshetsförsäkringens roll som ett led i en politik för arbete och för att upprätthålla det som vi kallar arbetslinjen. Den som blivit arbetslös skall så snabbt som möjligt kunna återgå i reguljärt arbete. Försäkringen skall därvid fungera som det yttersta skyddsnätet. Däremot har det aldrig varit avsikten att den, som nu alltför ofta är fallet, medverkar till vad som i praktiken fungerar som en inkomstgaranti under obegränsad tid. Det är naturligtvis berömvärt att den nuvarande ambitiösa arbetsmarknadspolitiken, i kombination med de kraftansträngningar som görs av Arbetsmarknadsverket, givit till resultat att antalet utförsäkringar från arbetslöshetsförsäkringen ligger på en lägre eller samma nivå som de gjorde under de överhettade åren på 1980-talet. Det visar att de s.k. utförsäkringsgarantierna fyllt den avsedda funktionen. Samtidigt börjar emellertid återigen problemet med flaskhalsar att uppträda inom den expansiva delen av arbetsmarknaden. Det är då viktigt att det ges klara signaler att det inte finns valfrihet mellan arbete och ersättning från försäkringssystemen. Det förslag till en allmän arbetsmarknadsförsäkring som nu ligger på riksdagens bord innebär att kraven på den ekonomiska politiken och arbetsmarknadspolitiken skärps. Ansträngningarna att skapa förutsättningar för ekonomiskt bärkraftiga arbeten i gamla och nya verksamheter måste fortsätta, liksom ansträngningarna att utforma utbildnings och arbetsmarknadspolitiken så att de leder till de kunskaper och andra kvalifikationer som krävs för att man skall kunna få arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Den parlamentariska arbetsmarknadspolitiska utredningen har en stor uppgift att fylla i arbetet med att analysera den nuvarande arbetsmarknadspolitiken och utforma en politik för framtiden. Förslaget till en allmän arbetsmarknadsförsäkring innebär att de nuvarande arbetslöshetskassorna kompletteras med en KAS-administrerad försäkring för dem som inte är medlemmar i en facklig a-kassa. Den allmänna försäkringen förutsätter emellertid inte medlemskap. För att man skall uppbära ersättning måste ett avgiftsvillkor och ett arbetsvillkor uppfyllas. Ett särskilt arbetsvillkor införs huvudsakligen avsett för deltidsarbetande eller sådana med oregelbundet arbete. Arbetsvillkoret har utformats så att det blir ett rättvisande underlag för beräkningen av normalarbetstiden och dagsförtjänsten samtidigt som det markerar att rätten till ersättning har en klar anknytning till arbetsmarknaden. Så är knappast fallet med dagens system som innebär att redan 225 timmars arbete under ett år, dvs. ungefär Fler arbetslösa som har en stark anknytning till arbetsmarknaden kommer att kunna uppbära ersättning från försäkringen jämfört med hur det är i dag. Möjligheterna att genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder kvalificera sig för en ny ersättningsperiod begränsas däremot. Den praxis som har utvecklats då det gäller beräkningen av normalarbetstiden och den lön som försäkringen skall ersätta innebär -- framför allt vid deltidsarbete -- att heltidsersättning i praktiken kan utgå hur länge som helst. Detta är inte i överensstämmelse med principerna för försäkringen. Detta stämmer inte heller med intentionerna för arbetsmarknadspolitiken. I stället för att skapa förutsättningar och incitament för arbete permanentas en struktur på arbetsmarknaden som inte har framtiden för sig och som bl.a. har medfört att kvinnor har blivit ensidigt beroende av offentliga arbetsgivare. Jag kan inte frigöra mig från intrycket att utformningen och tillämpningen av dagens arbetslöshetsförsäkring är mer ägnad att stödja och konservera den fackliga inkomstpolitiken än att utgöra en aktiv del av en aktiv arbetsmarknadspolitik. De nya reglerna ger en inkomsttrygghet under cirka tre år. De blir mer rättvisande och ger ekonomiska motiv för arbete i stället för bidrag. De innebär också att vi kan få ett slut på den orättfärdiga ordningen att arbetsgivare -- med arbetstagarens och fackets goda minne -- endast erbjuder deltidsarbete i fullt medvetande om att staten går emellan och betalar upp till heltidslön. Ersättningsperioderna för erhållande av dagpenning begränsas i normalfallet till två om vardera 300 dagar. För den som har fyllt 55 år är den första ersättningperioden 450 dagar. Grundbelopp enligt KAS är också fortsättningsvis begränsat till Avsikten är att den första ersättningsperioden, som givetvis inte skall vara längre än nödvändigt, skall avlösas av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Den som fortfarande är arbetslös efter en andra ersättningsperiod skall få tillgång till intensifierade arbetsmarknadspolitiska insatser. Avsikten är givetvis att arbetslösa skall komma i arbete. Som framgår av propositionen är det meningen att den som under en ersättningsperiod får ett arbete skall få fortsätta att lyfta ersättning under återstående dagar när han eller hon åter blir arbetslös -- detta för att inte motverka att arbetslösa tar tillfälliga arbeten när sådana erbjuds. Varje arbete är naturligtvis bättre än arbetslöshet. Begränsningen av ersättningsperioderna har av oppositionen utmålats som att arbetslösa hänsynslöst skulle lämnas åt sitt öde och tvingas lita till socialbidrag. Kommunfolket har skrämts med att förslaget skulle innebära en tickande Fru talman! Jag kanske gör socialdemokrater och andra besvikna, men det blir ingen Tvärtom kommer fler arbetslösa att kunna uppbära arbetslöshetsersättning. Därför räknar såväl regeringen som Kommunförbundet med att kommunerna kommer att få ökade skatteintäkter. Hur det blir om ett par år är naturligtvis beroende av hur arbetsmarknaden utvecklas och hur framgångsrik den ekonomiska politiken och arbetsmarknadspolitiken är. Men jag kan försäkra att alla har mycket höga ambitioner. Övergångsreglerna är mycket generösa. Ingen behöver riskera utförsäkring förrän tidigast 1997. Merparten av dagens arbetslösa bör dessförinnan rimligen ha kommit i arbete. Utskottets beredning av propositionen har varit mycket seriös och tidskrävande. Jag kan hålla med dem som säger att arbetet otvivelaktigt hade underlättats av en bättre underbyggd proposition och av en proposition som hade kommit då den var aviserad. Nu har emellertid utskottet genomfört en omfattande remissbehandling som är kompletterad med muntliga redovisningar av berörda parter, myndigheter och organisationer. Lagrådsbehandlingen har varit ingående. Jag instämmer i den eloge som har givits utskottets kansli; den är välförtjänt. Ett intensivt och ytterst kompetent arbete av detta kansli har, med lagrådets yttrande som utgångspunkt, lett till att det betänkande som nu föreligger innehåller en lagtext som är väl genomarbetad. Den är tydligare och utgör ett bättre underlag för tillämpningen än propositionens förslag. De förändringar som har gjorts är av lagteknisk och språklig karaktär. Enkelt och lättfattligt blir nog aldrig det system som reglerar en arbetslöshetsförsäkring. Det ligger i sakens natur. Men jag delar uppfattningen att det borde gå att få ett system som inte är fullt så krångligt som dagens eller det som nu föreslås. Jag har redan nämnt den arbetsmarknadspolitiska utredningen, som enligt sina direktiv skall studera arbetslöshetsförsäkringens roll inom arbetsmarknadspolitiken och för lönebildningen. Regeringen har också i sin proposition aviserat en rad delfrågor som måste utredas. En hel del av dessa är gamla bekanta. Dit hör företagarnas speciella situation liksom de deltidsarbetandes. Socialdemokratiska och borgerliga regeringar har under många år försökt finna lösningar utan att lyckas riktigt bra. Kvar från höstens proposition står frågan om avgångsvederlagen. Detta är en komplicerad fråga, och utskottet har inte varit berett att utan noggrann utredning redan nu föreslå en lagstiftning. Med tanke på den utveckling som kan förutses och den snabba förändringstakten på arbetsmarknaden kan det emellertid vara välbetänkt att utreda arbetslöshetsförsäkringen i ett längre perspektiv. Utredning har också begärts av samtliga oppositionspartier. Utskottet anser att det skall ges regeringen till känna. Det finns ett problem som särskilt framhålls som angeläget att få till stånd en snabb lösning på. Det gäller frågan om konkurrensneutralitet mellan den statliga arbetsmarknadsförsäkringen och de fackliga arbetslöshetskassorna. Utskottet uppmanar regeringen att snabbt återkomma med det aviserade förslaget. Just denna fråga har stått i centrum för den fackliga kritiken mot den allmänna försäkringen. Jag tycker att denna kritik har antagit orimliga proportioner. De enskilda medlemmarnas avgifter till de fackliga a-kassorna uppgår i allmänhet till ett par tior i månaden. Att utmåla detta som en fråga om liv och död för de fackliga a-kassorna tyder, enligt min uppfattning, på dåligt självförtroende. Representanter för de tre huvudorganisationerna har inför utskottet berättat om den utomordentliga service som de fackliga a-kassorna tillhandahåller för sina arbetslösa medlemmar. Jag är övertygad om att denna service också i fortsättningen kommer att utgöra ett starkt motiv för ett fortsatt medlemskap i de fackliga kassorna. Man kan dessutom ta i beaktande att det inte är så många år sedan de fackliga organisationerna av den generösa socialdemokratiska regeringen -- med stöd av de dåvarande kommunisterna -- fick en gåva bestående av ca 2,5 miljarder kronor ur kassornas fonder. Det skedde i samband med att staten övertog betalningsansvaret för arbetslöshetsersättningarna. Det förefaller mig som om de fackliga organisationerna inte har särskilt stort fog för sin klagan. Inte desto mindre skall frågan om konkurrensneutraliteten naturligtvis lösas så snart det någonsin är möjligt. Också regeringen har mycket bestämt uttryckt denna uppfattning. Tidigare socialistiska riksdagsmajoriteter har gång på gång avslagit motioner från de nuvarande regeringspartierna om en parlamentarisk utredning. Socialistiska majoriteter i denna kammare har inte ens velat medverka till att sprida information om medlemskap i a-kassorna genom exempelvis arbetsförmedlingarna. Det har det också motionerats om i många år. Därför är socialdemokraterna inte trovärdiga när de nu begär en parlamentarisk utredning. De är inte trovärdiga när de nu gör gällande att de vill ha en försäkring som omfattar alla. Hela deras strävan har gått ut på att hindra och förhala en allmän arbetslöshetsförsäkring. De har ingen annan avsikt än att bevara det fackliga a-kassemonopolet. Deras andrahandsyrkande om att försäkringen inte skall träda i kraft förrän vid årsskiftet syftar enbart till att göra det enklare att vid ett tänkt regeringsskifte riva upp den allmänna försäkringen. Detta har också bekräftats under utskottsbehandlingen. När man har plöjt igenom allt råskäll och alla invektiv i den socialdemokratiska motionen och kommer fram till kärnan finner man att också socialdemokraterna inser behovet av förändringar i det nuvarande systemet. De utgår emellertid från att a-kassorna också skall administrera grundskyddet, som motsvarar dagens KAS, och att de som inte är medlemmar i en a-kassa inte heller skall få ersättning utöver grundskyddet. Det är lätt att instämma i deras önskemål om att ersättning borde kunna utgå upp till 7,5 basbelopp. Om socialdemokraterna inte hade undanröjt den möjlighet till tilläggsförsäkringar som den borgerliga regeringen öppnade 1981/82, så hade vi redan i dag kunnat ha frivilliga tilläggsförsäkringar som hade täckt inkomstbortfallet upp till 7,5 Jag noterar att Socialdemokraterna inte föreslår borttagande av karensdagarna och inte heller en återgång till en ersättningsnivå på 90 %. Däremot finns det anledning att begrunda deras förslag till finansiering. Det gäller en femprocentig marginalskatt på inkomster över 17 000 kronor, en överföring av arbetsgivaravgiften för sjukförsäkringen till arbetsmarknadsfonden vilket på fem till sju år skall, som det heter, frigöra ca 35 miljarder kronor samt ett avskaffande av egenavgiften men ett återinförande av finansieringsavgiften till a-kassorna. Vad det handlar om är kort och gott en gigantisk skatte och avgiftshöjning för såväl arbetstagarna som arbetsgivarna. Jag skulle gärna vilja höra vilken analys som leder Johnny Ahlqvist till att tro att detta kommer att skapa bättre förutsättningar för ett konkurrenskraftigt näringsliv och konkurrenskraftiga jobb. Och hur mycket kommer kommuner och landsting att tvingas höja skatten? Också de skall ju betala såväl sjukfrånvaron som arbetslöshetsersättningarna. Samtidigt tänker ni er ju att det är kommuner och landsting som skall tillhandahålla de statligt subventionerade jobben. Hur går det ihop? Jag har ingen särskild kommentar till det Hans Andersson sade utöver det som redan har sagts. Utredningsönskemålet är tillgodosett. I övrigt noterar jag att hans parti fortfarande tror på jultomten. Han skriver önskelistor utan tanke på hur alla gottepåsarna skall finansieras. Men det är som det brukar vara från det hållet. Fru talman! Det finns inga enkla lösningar på de ekonomiska problem som Sverige har dragit på sig sedan 1960-talet. Vi som bär det politiska ansvaret för den framtida utvecklingen har all anledning att lyssna noga på vad EU:s ekonomiska och sociala kommitté säger när de håller fram Sverige som ett varnande exempel på hur det går när välfärdssystemet tillåts underminera grunden för allt det som skapar välstånd. Det är för att förhindra en utveckling mot att Sverige blir en fattignation i Europa och för att bereda väg för arbete och välfärd som en majoritet i arbetsmarknadsutskottet, bestående av de fyra regeringspartierna och Ny demokrati, nu lägger fram ett förslag till en arbetsmarknadsförsäkring för alla som har en fast anknytning till arbetsmarknaden och som ger en god inkomsttrygghet och möjligheter att efter arbetslöshet komma tillbaka i produktivt arbete.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

Fru talman! Jag vill varna Sonja Rembo för det sista hon sade i sitt inlägg. Sonja Rembo gör samma misstag som vissa borgerliga statsråd har gjort. Man säger att man nu måste EU-anpassa arbetslöshetsförsäkringen. Jag tillhör den kategori som faktiskt tycker att vi skall vara medlemmar i EU. Det verkar som om de moderata politikerna hela tiden säger att vi måste genomföra stora förändringar i våra nuvarande system, annars klarar vi oss inte i EU. Jag varnar för sådana inlägg, Sonja Rembo. Det räcker med att den biträdande finansministern, eller skatteministern, har använt det argumentet under sina tre år som minister. Jag begärde ordet därför att Sonja Rembo sade att nuvarande regler medför att flera får sysselsättning. Jag vill tala om för Sonja Rembo att 1989/90 var det 500 000 flera människor som hade ett jobb i det här landet. Vi hade då ett betydligt generösare regelsystem i arbetslöshetsförsäkringen än vad vi har i dag. Ändå var det så många fler människor som hade jobb. Sonja Rembo säger att man lagt fram förslaget för att slå vakt om arbetslinjen. Så är det inte, Sonja Rembo. Det förslag som läggs fram i dag liksom det förslag som har lagts fram tidigare, medför t.ex. att ungdomar inte genomgår utbildning. De får bättre ersättning om de ligger hemma och sparkar sig trötta än om de utbildar sig, eftersom utbildningsbidraget är reducerat. Detsamma gäller för arbetslöshetsförsäkringen. I dag har vi ett system som innebär att om man tar ett lägre betalt jobb eller ett kort påhugg, så straffas man inte. Men med det förslag som Sonja Rembo säger främjar arbetslinjen, straffas man om man tar ett deltidsjobb eller ett tillfälligt jobb med sämre ersättning. Hur kan man då, som Sonja Rembo gör, säga att detta främjar arbetslinjen? Det stämmer inte alls, Sonja Rembo, med de vackra parollerna från valrörelsen 1991 om att det skall löna sig att arbeta. Det här förslaget motarbetar alltihop. Vore det inte bättre om Sonja Rembo en gång för alla erkände att hon inte har lagt fram detta förslag med omsorg om de arbetlösa. I slutet på Sonja Rembos inledningsanförande kom det fram varför man har lagt fram det här förslaget. Man är ute efter de fackliga organisationerna. Gång efter gång påstår Sonja Rembo i talarstolen här i kammaren att man får sämre service om man inte är med i den fackliga organisationen. Gång på gång har jag krävt att Sonja Rembo skall redovisa sina exempel. Det har hon aldrig kunnat göra. Det är bara ett påhopp på de fackliga organisationerna och på hur de sköter sin verksamhet ute i landet. Jag skäms faktiskt när sådana uttalanden görs.
Fru talman! Johnny Ahlqvist varnade för en EU anpassning av politiken. Den rapport jag refererade till varnar faktiskt EU-länderna för att anpassa sig till den svenska modellen. De lär av Sveriges misstag och tänker inte upprepa dem. I morgon kommer vi att få diskutera arbetsmarknadspolitiken här i kammaren. Men jag kan inte låta bli att notera att Socialdemokraternas och Johnny Ahlqvists argumentation när det gäller arbetsmarknadspolitiken i kombination med arbetslöshetsförsäkringen genomgående går ut på att skapa arbete med hjälp av statliga subventioner inom den offentliga sektorn, AMS-sektorn. Med generösa stöd ifrån arbetslöshetsförsäkringen varvade med sådana åtgärder vill man låsa in människor i ett permanent B-lag på arbetsmarknaden. Det är precis en sådan utveckling som EU:s arbetsmarknadspolitiska och sociala kommitté varnar för. Jag tycker att det finns anledning även för Johnny Ahlqvist att ta till sig vad kommittén faktiskt säger. Arbetslösheten har ökat under senare år. Det är förvisso sant. Jag tycker dock att Johnny Ahlqvist ändå med litet ödmjukhet bör komma ihåg att den ökningen började 1990. Jag minns inte om Johnny Ahlqvist satt med i arbetsmarknadsutskottet vid den tidpunkten. Men jag kan erinra om hur Göte Bernhardsson, AMS-generaldirektör, kom till utskottet i december 1990. Han var skakad över de höga varseltal som noterades för oktober och november 1990. Våren 1991 uttalade Mona Sahlin att man inte hade kunnat förutse den dramatiska utvecklingen på arbetsmarknaden. Det var då det började. Det var då resultaten av 20 års ekonomisk politik i socialdemokratisk anda blev skenande arbetslöshet. Senare blev varseltalen så höga som Nu, Johnny Ahlqvist, är vi återigen nere på den nivå vi hade innan ökningen började 1990. Det är vad denna regering har åstadkommit, med hjälp. Vi skall förvisso inte överdriva regeringars och politikens betydelse, Johnny Ahlqvist. Men detta är vad denna regering har lyckats pressa ned arbetslösheten till. Nu är det flera människor som får arbete. När ni lämnade regeringsansvaret var det flera som blev arbetslösa.
Fru talman! Jag förstår att Sonja Rembo har mycket svårt att argumentera i den fråga som vi i dag diskuterar. Vi diskuterar faktiskt arbetslöshetsförsäkringen. Jag ställde en enkel fråga till Sonja Rembo i mitt inledningsanförande. Jag frågade hur man kan acceptera det här förslaget som brett slår direkt mot arbetslinjen. Jag förväntade mig att jag skulle få ett svar, men Sonja Rembo har fortfarande en möjlighet att svara på frågan. I det sammanhanget kan Sonja Rembo också tala om med vilka åtgärder man skall lösa utförsäkringsproblemet, vilket varken Sonja Rembo eller Börje Hörnlund har talat om. I Kommunförbundets yttrande står följande: Det kommer därför att bli en mycket omfattande, svår och viktig uppgift att ordna individuella insatser med utbildning, praktik och rehabilitering för uppskattningsvis 130 000--200 000 människor. Vi kan leka med tanken, Sonja Rembo, att hälften av dessa personer kommer att utförsäkras när ert förslag har gått igenom helt. De människor som i dag är föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder kommer att ramla ut 1996 eller 1997. Om arbetslösheten har minskats med hälften, kan jag acceptera beräkningen. I den beräkning som Kommunförbundet har gjort skulle det i Sonja Rembos hemkommun kosta ungefär 500 miljoner kronor i socialbidrag. Jag kan bjuda på hälften, Sonja Rembo. Kostnaden för Göteborgs kommun kanske inte blir mer än 200 miljoner. Men jag tror att även det blir en tung belastning på kommunen. Sonja Rembo försöker alltid framhäva att Hans Andersson och jag vill slå vakt om det kooperativa systemet. Jag tycker att det är viktigt, fru talman, att ta till protokollet Sonja Rembos allmänna bedömning av de fackliga organisationerna och av de företrädare och ledargestalter som finns i de fackliga organisationerna. Jag skall hänvisa till vad Sonja Rembo sade till mig förra gången vi här hade en debatt i detta ämne. Hon sade följande: ''Det är precis detta som Socialdemokraternas, LO:s och TCO:s sanslösa utfall mot förslaget till en allmän arbetslöshetsförsäkring handlar om. Det är för att bevara de fackligt kontrollerade a-kassorna och det socialdemokratiska imperiet som vi i dag ser röda fanor och hör klasskampsparoller på gatorna i demonstrationer som mest av allt påminner om de konservativa gammalkommunisternas demonstrationer i Moskva.'' Detta är Sonja
Fru talman! Jag tackar Johnny Ahlqvist för det citatet. Jag slipper därmed att använda min dyrbara tid till att upprepa det själv. Det stämmer precis. Jag tycker att debatten här visar att vad socialdemokraterna med stöd av Vänstern gör, så är det att slå vakt om det fackliga A kassemonopolet och inte om de arbetslösa och deras möjligheter att på lika villkor få tillgång till en arbetslöshetsförsäkring. Jo, Johnny Ahlqvist, det är på det sättet. Under årens lopp har jag blivit uppringd av otaliga människor och jag har många brev i mina gömmor som talar om hur illa människor har blivit behandlade och hur svårt det är för dem som inte är med i facket att bli anslutna till en facklig organisation. Vi har haft många debatter om det i denna kammare. Det här är ett förslag som skall hävda arbetslinjen. Johnny Ahlqvists beräkning bygger på en statisk utveckling. Han räknar med att samma människor som är arbetslösa i dag kommer att vara det år 1997. Han har tydligen ingen större tilltro till Arbetsmarknadsverket och möjligheterna att få människor i riktigt arbete. Johnny Ahlqvist kommer med rena skrämselsiffrorna. Johnny Ahlqvist talade i sitt första inlägg om deltidsarbetande. Det är mycket märkligt att lyssna till socialdemokrater och den debatt som förs. I sin motion kräver socialdemokraterna en begränsning av möjligheterna att deltidsstämpla. Man vill begränsa möjligheterna för tillsvidareanställning på deltid för att dessa människor inte skall få a-kassa mer än en period. Ni vill sätta punkt efter 300 dagar respektive 450 dagar för äldre. För att man på nytt skall kvalificera sig för ersättning kräver ni att ett nytt arbetsvillkor upparbetas på annat än förutvarande deltidsarbete. Vi vill ha en lagstiftning om rätt för deltidsanställda att få heltidsarbete. Utskottet har avvisat det kravet. Jag menar att detta är en typisk fråga som får lösas från arbetsplats till arbetsplats. Vi skall inte göra de fackliga organisationerna arbetlösa, Johnny Ahlqvist. Det är en typisk facklig fråga att bevaka medlemmarnas intresse av att få heltidsarbete om de så önskar. Men jag noterar att ni vill minska rätten till deltidsstämpling.

Herr talman! Hans Andersson påstod att jag var hatisk mot facket. Så är ingalunda fallet. Vad jag har sagt är att den socialdemokratiska politiken, som stöds av Hans Anderssons parti, bygger på att slå vakt om det fackliga a-kassemonopolet. Det är inte att vara hatisk mot facket. Tvärtom har jag uttalat förtroende för fackens förmåga att ge service åt sina arbetslösa medlemmar. Skatter och avgifter skall finansiera försäkringen, säger Hans Anderson och fortsätter med att säga att man inte skall bekämpa arbetslöshet med att bekämpa de arbetslösa. Nej, det är precis det som regeringens politik går ut på: De arbetslösa skall komma i arbete. Vi talar om produktivt arbete på en väl fungerande arbetsmarknad. Men man kan inte heller bekämpa arbetslöshet genom att bekämpa arbetsgivarna genom att införa mer och mer skatter och avgifter, att driva upp lönekostnaderna, driva upp inflationen och så småningom tvinga fram en devalvering av den svenska kronan. Det är den politiken som har bedrivits så länge i Sverige, och den har fört in oss i de problem som vi har på arbetsmarknaden i dag. Genom att bekämpa arbetsgivarna, investeringar och tillkomsten av nya verksamheter och nya jobb bekämpar man också de arbetslösa. Men det här är en fråga där jag tror att Hans Andersson och jag inte har några som helst förutsättningar att komma överens. Vi har fört en debatt om detta många gånger i kammaren. Regelverket i det förslag till lag som nu ligger på riksdagens bord syftar till att skapa incitament för arbete. I kombination med ekonomisk politik och arbetsmarknadspolitik skall den leda till arbete för människor, icke till att de låses in i en rundgång med kontantstöd och arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Vi kan inte ha en ordning som förutsätter att en stor del av arbetskraften inte kan få arbete på en väl fungerande arbetsmarknad i normala företag, normala verksamheter, utan att staten skickar med ett bidrag. Den här uppläggningen av försäkringen leder till en bättre fungerande arbetsmarknad.

Herr talman! Jag började mitt huvudanförande med att citera vad den europeiska unionens arbetsmarknads och sociala kommitté hade sagt om den s.k. vitboken för sysselsättning i Europa. Man varnade för den utveckling som har skett i Sverige. Jag vill än en gång erinra kammaren och Hans Andersson om det som jag tidigare nämnde. 1989--1990, dvs. ett bra tag innan den nuvarande regeringen fick ta över och försöka skapa ordning och en bättre ekonomi. Nu är vi på väg att se resultat. I rapport efter rapport från AMS kan vi se hur anställningarna ökar. Fler människor kommer i riktigt arbete. Arbetslöshetsförsäkringen är ett led i en aktiv arbetsmarknadspolitik. Det har varit en huvudlinje i den svenska arbetsmarknadspolitiken så länge jag kan överblicka. Men en bra arbetslöshetsförsäkring förhindrar ju att människor kommer in i ett bestående bidragsberoende. Det är så illa ställt att den svenska arbetslöshetsförsäkringen, så som den ser ut i dag, leder just till rundgång, till bidragsberoende och till att människor inte kommer ut i det arbete som de skall göra och som de allra flesta vill komma ut till. De förändringar som nu genomförs kommer att ställa krav på den ekonomiska politiken, på arbetsmarknadspolitiken och på oss alla att vi ställer upp för en politik som skapar arbetstillfällen och arbetsplatser och inte bara subventionerade arbeten via AMS. Vi kan aldrig få en bra fungerande arbetsmarknad om vi inte har en politik som leder till nya verksamheter, nya företag och nya jobb. Det är i den politiken som förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen passar in.

Herr talman! Johnny Ahlqvist spelade upp ett stort indignationsnummer. Men det var egentligen bara en mild västanfläkt jämfört med det indignationsnummer som spelades upp hösten 1993 respektive 90-procentsnivån. Därefter gick det 20 dagar. Sedan gick den socialdemokratiska partiledningen ut och sade: Vi skall inte ha mer än LO-ordföranden blev så överraskad att han gick upp och bugade instämmande. Men sedan kom blåsten från de 30 000 som kände sig grundlurade. Den kom från dem som demonstrerade på Mynttorget. Nu lyder formuleringen: ''när ekonomin så tillåter''. Johnny Ahlqvist, jag vet att det blir 80 % när det gäller socialdemokratin. Herr talman! Den allra viktigast uppgiften för regering och riksdag är att skapa förutsättningar för en fullgod ordinarie arbetsmarknad. För detta behövs ett antal viktiga grundstenar. Den första grundstenen är att vi under åren framöver måste behålla det unikt goda kostnadsläge som Sverige i dag har gentemot utlandet. Den andra grundstenen är vår exportledda uppgång i ekonomin. Från ett minus på 30--40 miljarder kronor i bytesbalansen får vi nu lika mycket plus, och dessutom sker det en ökning. Sverige går ihop. Den tredje grundstenen är att långsiktigt investera inför framtiden. Jag vill bara nämna att vårt land aldrig någonsin tidigare har varit i närheten av den satsning på forskning och utbildning som har skett under de två senaste åren. Det gäller också investeringar i vägar, järnvägar och telekommunikation. Dessa investeringar ligger långt över det som var normalt under 80-talet. Dessutom signalerar nu de 300 största företagen en 30-procentig investeringsökning. Det är välkommet. Den fjärde grundstenen i arbete för jobben gäller småföretag, medelstora företag och nya entreprenörer. Det är viktigt med ett rimligare skattesystem där man inte beskattar investeringar i företag hårdare än vad pengar på banken beskattas. Pengar på banken åstadkommer inga nya jobb. Arbetsrätten utgör också en viktig del. Jag tänker främst på de lättnader som har skett för småföretagen och de arbetslösa. Den femte grundstenen är arbetsmarknadspolitiken. Den har aldrig tidigare haft den omfattning som den har haft i vår. 6,5 % av arbetskraften har befunnit sig i olika åtgärder. Genom tillväxt på den ordinarie arbetsmarknaden måste arbetsmarknadsåtgärderna steg för steg bringas ner till en normal nivå. En fullgod ordinarie arbetsmarknad kräver att vi betraktar a-kassan som en del i arbetsmarkandspolitiken och arbetsmarknadspolitiken i sin tur som en viktig del i den ekonomiska politiken. Om vi -- som Socialdemokraterna tydligen vill -- tillåter att akassan skall bli någon sorts socialförsäkring då bäddar vi för långtidsarbetslöshet och utslagning. Så skall vi inte ha det i vårt land. Sedan vill jag göra några kommentarer. Förslaget att inte tillåta en evig förödande rundgång a-kassa--AMS-åtgärder och återigen akassa--AMS-åtgärder är i grunden riktigt. Övergångsbestämmelserna är generösa. Först efter den 1 januari 1997 kan det bli aktuellt med utförsäkring. Syftet är dels att få en bättre arbetsmarknad, dels att vidta åtgärder individuellt för var och en som hotas av utförsäkring. Den utförsäkrade kan på så sätt hjälpas in på den ordinarie arbetsmarknaden. Det är rätt tidpunkt att bryta en evig rundgång i en uppåtgående konjunktur. Samtidigt görs det i god tid så att vi med olika åtgärder klarar att ta tag i var och en enskilt. AMS-utredningen kommer att få detta uppdrag. Det gäller att med dagens åtgärder och också med nya åtgärder -- det kan många gånger vara fråga om lönebidrag till äldre arbetskraft -- att hjälpa in utförsäkrade i ordinarie arbete. Men, riksdagsledamöter, här gäller det att verkligen slå vakt om arbetslinjen i stället för den passiva rundgångslinjen. Också med de nya bestämmelserna kan man vara arbetslös och vara föremål för arbetsmarknadsåtgärder i nära tre år. Jag är övertygad om att det därför behövs en tydlig signal både till den arbetslöse och till samhället att vi måste bryta detta. Ingen människa skall behöva förödas i en evig rundgång. Låt mig samtidigt säga att socialbidrag inte är någon lösning. Mycket av de pengar som går till kommunerna kommer från staten. Egentligen är det samma pengar. Det blir inte billigare med socialbidrag och andra bidrag. Det är samhällets pengar i båda fallen. Jag är övertygad om att de ledamöter som nu är utsedda till AMS-utredningen kommer att ta itu med detta på ett seriöst sätt och tillsammans diskutera de goda lösningar vi behöver för att verkligen utveckla arbetslinjen. Sedan till upprördheten över att vi föreslår och riksdagen fattar beslut om en allmän, obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Det är bara tre länder som inte har en allmän, obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Sverige är ett av dessa tre länder. Är alla andra länder runt om på helt fel linje, eller vad är det frågan om? Det luktar särintresse på långt håll. TCO vill ha en allmän, obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Inom LO och socialdemokratin är man av någon anledning rädd för att Sverige skall slå in på en väg som alla andra länder har valt. Dagens a-kassor får ju fortsätta precis som tidigare. Det som kommer till är att dagens KAS-regioner, som har många av de arbetslösa, får möjlighet att ge inkomstrelaterad ersättning ihop med grunddagpenningen. Märkvärdigare än så är det inte. På detta sätt uppstår en valfrihet. Man kan om man vill välja en annan a-kassa. Om vi vill se det så kan det på sikt bli en viss konkurrens mellan a-kassor. Det är tydligen där skon klämmer. Men då bryr man sig inte om de arbetslösa. Det är ju dem vi diskuterar. Vårt grannland Norge har klart bättre ekonomi än Sverige tack vare oljan. Där har man en socialdemokratisk regering. Där har man bara en statlig, allmän, obligatorisk arbetslöshetskassa. Man har inga fackföreningskassor. Och det går. I Norge har man, trots en god ekonomi, en ersättningsnivå på 62 %. Den socialdemokratiska regeringen i Norge har inte en tanke på att förändra ersättningsnivån. I Sverige, där vi har en arbetsmarknadsfond som varje arbetsdag måste låna 150 miljoner kronor, förs en diskussion som om dessa underskott ingenting betyder. Vi har en statsbudget som på grund av de ärvda problemen visar mycket stora underskott. Statsbudgeten har ingen förmåga att lägga över pengar för att täcka a-kassornas underskott. Det går inte att i sak göra det som Socialdemokraterna säger i ord -- höja ersättningsnivån till 90 % och dessutom höja taket ordentligt. Då ökar vi på jätteunderskottet med 10 Har inte Johnny Ahlqvist och Socialdemokraterna lagt märke till att våra stora underskott pressar upp räntenivån? Den har gått upp med 3,5 % under de senaste fyra månaderna. Sverige har i dag ett friskare näringsliv än Tyskland. Det som pressar upp räntenivån i vårt land över den tyska är våra stora underskott. Då sitter det största oppositionspartiet och visar inte ett dugg ekonomiskt ansvar! Jag beklagar djupt. Ni har del i ränteuppgången. Denna ränteuppgång förhindrar investeringar och nya ordinarie jobb. Här borde det i stället vara stort behov av samsyn och gemensamma tag. Jag vill också beröra konkurrensneutraliteten. Det var min förhoppning -- nu talar jag helt öppet -- att i denna proposition kunna föreslå konkurrensneutralitet. Det fanns två linjer att välja mellan. Jag visste vilken linje jag ville ha. Men det fanns andra åsikter också. Den ena är att ge statsbidrag till de fackliga kassorna. Den andra är att hitta en metod att debitera arbetsmarknadskassan. Nu lovar hela riksdagen -- för det är väl också Johnny Ahlqvist och hans grupp med på -- att konkurrensneutralitet skall råda vid nyår. Under hösten läggs förslag fram. Direktiv ligger färdiga att sändas ut efter denna debatt och beslut. Vad rör det sig då om? Jo, det rör sig om 10--15 kr i månaden för 15 kassor. För det stora flertalet rör det sig om 60--90 kr på ett halvår. Om man betalar 200--250 kr i fackföreningsavgift är det ingen som lämnar kassan av den orsaken. Fackföreningsavgiften behöver inte höjas, för detta ingår i dagens avgift. Däremot kanske någon kan bli less när man upplever att all kraft läggs på politisk propaganda. Men det är en annan sak. Ingen lämnar a-kassan för 60--90 kr på ett halvår. Det är jag helt övertygad om. Detta är försumbart jämfört med de stora orättvisor som har funnits i tidigare system, som ibland t.o.m. genomsyrat tidigare system. Sedan till finansieringen. Vi har en sjukförsäkring som är överfinansierad. Där skall Socialdemokraterna höja avgiften 1 % i stället för att höja avgiften till Arbetsmarknadsfonden. Vad är detta? Är det inte bra om människorna förstår vad olika saker kostar? Jag är helt övertygad om att så är fallet. Men ser man bakåt i tiden har det ju varit så att 2-- 3 % har kommit från egenavgifter, ca 27 % från arbetsgivarna och 70 % har skjutits på framtiden för kommande generationer att finansiera. Det är inte en försäkring; därför görs dessa förändringar. Jag anser att Socialdemokraternas agerande i dessa frågor blir ett svårslaget rekord när det gäller att vilseleda människor. Det gäller såväl deras agerande i frågan om 80 eller90-procentsnivå, deras agerande vad gäller konkurrensneutraliteten som deras agerande när det gäller att inte sätta in avgiften på rätt konto utan på helt fel konto. Herr talman! Alla bedömare av svensk ekonomi är oroade över obalansen i statens affärer. En stor del av den obalansen beror på Arbetsmarknadsfondens situation. Nu föreslås en obligatorisk försäkring, avgifter som ger ett mer robust system. Det är bra för staten som sådan och för enskilda medborgare. Nu gäller det helt enkelt att slå vakt om den framtidstro som börjar genomsyra svenskt näringsliv. Det gäller att satsa på ordinarie jobb och att ge sig den på att få folk ut ur rundgången och in i ordinarie arbetsliv. Det är det som debatten gäller.

Herr talman! Börje Hörnlund kan inte ens beskriva historien rätt. När det gäller frågan om ersättningsnivån skulle vara 80 % eller 90 % var det faktiskt den borgerliga regeringen som gjorde denna sänkning i juni 1993. Inför vår partikongress i september 1993 hade vi lagt fram det förslag som Börje Hörnlund ironiserar över. Det gjorde vi alltså långt innan människorna demonstrerade här utanför den 15 december 1993. Jag tycker att man åtminstone kan begära att folk håller sig till fakta i fråga om detta. De som demonstrerade här den 15 december 1993 demonstrerade inte bara mot sänkningen akasseersättningen utan även mot försämringen av medbestämmandelagen och mot försämringen i lagen om anställningsskydd. Allt detta är försämringar som Börje Hörnlund faktiskt är ansvarig för. Börje Hörnlund försöker sprida den här mytbilden i varenda debatt som förs. Jag tycker att en arbetsmarknadsminister skulle hålla sig för god för att föra en sådan debatt över huvud taget. Det är Socialdemokraternas fel att investeringar har förhindrats, sade Börje Hörnlund. Kan det inte vara så att det är tilltron till den nuvarande regeringen som förhindrar investeringar i Sverige i dag? Att man saknar tilltro till den ekonomiska politik som regeringen bedriver och till den ickearbetsmarknadspolitik som Börje Hörnlund bedriver är kanske orsaken till att man inte vågar investera här. Börje Hörnlund försökte hela tiden slingra sig undan det som vi egentligen skall diskutera här i dag, nämligen det förslag om en obligatorisk allmän arbetslöshetsförsäkring som nu ligger på riksdagens bord. Det är bara att konstatera att försäkringen enligt det förslag som föreligger här i dag inte kommer att omfatta fler människor. Börje Hörnlund sade att man skall betala en avgift i det andra systemet, men man får ingen försäkring. Det är precis det ni lägger fram här i dag! Det finns massor av människor som kommer att få betala dessa 1 % eller 2 % utan att få ut någonting vid arbetslöshet, eftersom de inte klarar av det komplicerade regelsystem som departementet har försökt hasta fram på några månader eller veckor. Det avgörande för hur många arbetslöshetsförsäkringen omfattar är inte vem som administrerar den, utan det är regelsystemet. Och det förslag till regelsystem som Börje Hörnlund nu har lagt på bordet innebär att färre människor än i dag kommer att få trygghet. Jag tycker att det är magstarkt att departementet och ministern inte har några förslag att komma med när man har hållit på så länge med att utreda konkurrensneutraliteten och utförsäkringsbomben. Man hänskjuter allting till en utredning -- först i framtiden skall vi se om vi fattade rätt beslut i riksdagen eller inte. Det är häpnadsväckande, Börje Hörnlund!
Herr talman! Minnet fungerar alldeles perfekt i denna fråga. Hösten 1993 organiserade socialdemokrater och LO massor av små uppvaktningar. Budskapet var: Vi socialdemokrater ser till att det blir 90 procentsnivå! Debatten fördes i kammaren i december 1993. Sedan kom julen, och efter det var det 80-procentsnivån som gällde. Partisekreteraren betonade mycket noga att vi inte har råd med annat än en enhetlig nivå på 80 % i våra system. Jag tycker inte att det är fel att ändra sig, men den indignation som uppvisades var enorm. Sedan planade den ut, och det händer också i många andra frågor. I morgon har vi arbetsmarknadsdebatt. Men Johnny Ahlqvist är väl medveten om att arbetsmarknaden och ekonomin befann sig i fritt fall utför under socialdemokratins sista år vid makten? Från april 1990 till april 1991 -- vi kan inte välja sommarmånaderna -- ökade varslen med nära 500 %. Från april 1993 till april 1994 minskade varslen med 70 %, och näringslivet har väl nu färre varsel än jag har upplevt sedan början av 70-talet. När man tar över en så sargad skuta tar det naturligtvis ett till två år att vända utvecklingen, och vi kommer att få jobba många år än för en återgång till en fullgod ordinarie arbetsmarknad. Det gör man inte genom rundgång i akassesystemet eller AMS-systemet.
Herr talman! Jag tror att det faktiskt är Börje Hörnlunds minne som sviktar. Vi hade vår partikongress i september 1993. Då lade vi fram det förslag som vi har i dag om att återgå till 90 %. Demonstrationerna här utanför skedde den 15 december i samband med den debatt och den diskussion som vi hade vid det tillfället. Vi kan diskutera arbetsmarknadspolitiken i morgon. Men jag får inte svar från Börje Hörnlund på de frågor som jag har ställt och som människor är oroade över. Vad händer med de människor som utförsäkras efter att ha gjort av med de 300 plus 300 dagarna? Och det stannar inte vid det -- systemet innebär i sig självt att det inte blir 600 dagar i framtiden. Börje Hörnlund säger att man har en åtgärd. Jag tycker att det vore skäligt att informera de människor som kommer att drabbas om den åtgärden. Detsamma gäller konkurrensneutraliteten, som skall presenteras i morgon i kammaren, enligt vad vice ordföranden i arbetsmarknadsutskottet sade i går. Jag får hoppas att vi kan få svar på detta här i alla fall av nästa företrädare för den borgerliga regeringen. Är det inte så att Börje Hörnlund inte själv tror på det förslag som han har lagt fram och att det gäller både i fråga om dess omfattning och dess konsekvenser? Vid den presskonferens då det förslag vi diskuterar presenterades sade nämligen Börje Hörnlund ordagrant: Jag känner en oro för att arbetsmarknaden inte klarar det här nu. Det var Börje Hörnlunds egen bedömning om den proposition som han har levererat till riksdagen. Hur skall svenska folket kunna tro på ett förslag, när inte ens den minister som lägger fram förslaget själv tror på det? Vad gäller att minska kostnaderna i landet har vi lagt fram förslag på arbetsmarknadspolitikens område. Den största kostnaden i dag är den stora arbetslösheten. Vi har under hela den här mandatperioden försökt lägga fram förslag som har inneburit att arbetslösheten minskar, men Börje Hörnlund har med hjälp av Ny demokrati hela tiden sågat av våra förslag. Det är den ansvarsfördelning som har varit.

Herr talman! Det är ju på grund av att tillväxten på den ordinarie arbetsmarknaden fortfarande är litet för svag som det ges en garanti fram till 1997. Då måste -- och det är ett måste -- vårt land ha en långt bättre ordinarie arbetsmarknad, annars blir det oerhört tungt att klara de sociala trygghetssystemen över huvud taget. Där finns alltså inget val.

Låt oss alltså göra allt för att bryta den förödande rundgången. Det skulle glädja mig om vi kunde vara sams om det. Det kommer faktiskt att bli 70 000--80 000 fler per år som får inkomstrelaterad ersättning. Det är rätt bra. Johnny Ahlqvist diskuterar rättvisa. Jag vill då påminna om debatten i samband med det förra stora beslutet, då riksdagen höjde de lägsta ersättningarna från ungefär 4 300 kr till 5 400 kr för att hjälpa dem som har det riktigt riktigt besvärligt. Då reserverade sig Socialdemokraterna mot beslutet. Låt mig avsluta med att referera till förre finansministern Feldt, som är mycket förskräckt över socialdemokratins agerande. Han säger ungefär så här: Att sätta allas rätt till livslång akassa före målet allas rätt till arbete innebär att man devalverar arbetslinjen. Han riktar sig med detta till sitt gamla parti. Dessutom är han egentligen ganska hård. Han föreslår nämligen en 70

Herr talman! Om de pengar som går från a-kassan till kulturen eller från AMS till kulturen i stället skulle komma ordinarie kulturbudget till godo, är jag övertygad om att de gör bättre kulturell nytta. Omvägen via AMS är nog enbart dyrbar. Hans Andersson talar om cynism. Den verkliga cynismen är att inte kraftfullt satsa på ordinarie jobb. I det här fallet -- och det vet Hans Andersson -- gäller det en näringslivsledd expansion, en kraftigt näringslivsledd expansion. Dessutom kan det mycket gärna vara fråga om export, eftersom vi genom åren har blivit litet för mycket skyldiga gentemot utlandet. På detta sätt får vi också pengar till den viktiga offentliga sektorn, och därmed kan vi bevara och utveckla en god hälso och sjukvård, forskning, skola, utbildning, äldreomsorg, m.m., m.m. Där har vi verkligen anledning att satsa. Det är det allra, allra viktigaste. Att stegvis minska utbetalningarna från a-kassan, att stegvis minska AMS-åtgärderna till fördel för en utveckling på den ordinarie sidan är den övergripande uppgiften. Då får man inte göra akassan till en socialförsäkring, utan den skall vara en del i arbetsmarknadspolitiken för ordinarie jobb.

Herr talman! Jag tror att Hans Andersson som tidigare fackligt aktiv i ett större företag vet att de svenska storföretagen under 80-talet skapade jobben utanför Sveriges gränser medan svensk industri stagnerade. Det är den utvecklingen som nu bryts. Med en avreglerad krona och vidöppna gränser måste Sverige ha ungefärligen samma regler för företagens beskattning som länder runt om oss. Den förändring som har gjorts i Sverige genomförde den socialdemokratiska regeringen i Norge ett år tidigare. Om Hans Andersson hade en miljon, som han satte in på banken utan att ta någon risk, blir skatten ca 30 %. Men som det var tidigare för enskilda företagare och handelsbolag riskerade de att få betala över 60 % i skatt. Väljer man under sådana förhållanden att skapa nya jobb, om man nu har ett kapital, eller att utan risk och med lägre beskattning sätta in det på en bank? Jag tror att Hans Andersson bör tänka igenom detta och inte låta slagorden totalt fördunkla resonemangen.
Herr talman! Dagens debatt är viktig av två skäl: Dels gäller det en stor och angelägen reform, dels behöver en rad missförstånd i den allmänna debatten redas ut. Utskottet föreslår i sitt betänkande att riksdagen skall ställa sig bakom den reform som skall ge en allmän och obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Detta är positivt och glädjande. Vi har från Folkpartiets sida varit måna om att hävda att alla socialförsäkringar skall vara allmänna och ha en ersättningsnivå som ger inkomsttrygghet. När det gäller hanteringen måste det slås fast att regeringen inte kunnat hålla en tidtabell som skulle ha gett anständiga arbetsvillkor för riksdagsbehandlingen. Ärendet var alltför stort och i vissa delar för ofullständigt för att man med arbetsro skulle kunna lotsa det genom riksdagen. Jag vill gärna instämma i de omdömen och de tack som har riktats till vårt hårt arbetande kansli. Det har där talats om de arbetstyngda och långa debatterna. Jag skulle till det vilja lägga de tunga helgerna och nätterna. Långsiktigt borde vi kanske här i riksdagen fundera litet mera på en mer harmonisk arbetssituation. Åter till ämnet. Med en obligatorisk försäkring kommer grupper av människor som ej tidigare erhållit något skydd vid arbetslöshet att få ett sådant. Reformen är också nödvändig för att hjälpa till med att sanera de stora underskotten i Arbetsmarknadsfonden. Som det ser ut med dagens system är det, som redan här har sagts, ett underskott i fonden om ca 50 miljarder kronor. Det är en stor del av de totala underskott som finns inom arbetslöshetsförsäkringen. Naturligtvis beror en del av underskottet på det dåliga konjunkturläget, men en allmän reformering av detta transfereringssystem är ändå ytterst angelägen. Vi ser nu att allt fler får jobb och att varslen om uppsägning ligger på en mycket låg nivå. En minskning av underskotten i Arbetsmarknadsfonden är därför snart på gång. Nu är det upp till arbetsgivarna att anställa fler, så att a-kassan belastas än mindre. Det är nödvändigt att det stora övertidsuttaget motsvarande ca 50 000 årsarbeten snabbt minskar. På sikt är det den bästa investeringen för företagare, de anställda och hela samhällsekonomin. Behovet finns hos industrin, och förmånerna för dem som nyanställer har aldrig varit bättre än just nu. Det gäller för alla arbetsgivare att ta ett större ansvar. Om inte statsrådet är alltför upptagen, vill jag ställa en liten fråga till honom. Övertidsuttaget är för stort, och jag vill fråga om departementschefen har gjort insatser för att företag och andra arbetsgivare, nu när läget är förmånligt, mera aktivt skall nyanställa personer som för närvarande befinner sig i en arbetslöshetssituation. Jag tror att det vill till litet av ett psykologiskt tryck från de politiska instanserna. Det skulle vara värdefullt om arbetsmarknadsministern kunde bekräfta att ett sådant s.k. mjukt arbete pågår. Herr talman! Reformeringen av arbetslöshetsförsäkringen är redan inledd med den avgift som vi alla betalar på vår lön, en avgift som är till för att vi skall få en bättre balans i systemet. Under mandatperioden har dessutom ersättningsnivån sänkts till 80 %, och karensdag har införts. Detta gör att vi nu har en vettig självrisk i detta socialförsäkringssystem, på samma sätt som i andra sådana system, t.ex. sjukförsäkringen. Socialdemokraterna, som till att börja med var motståndare till en sänkning av ersättningsnivån, har nu alltmera accepterat den. Men visst var snabbheten i den socialdemokratiska kovändningen imponerande. Mellan Lucia och trettonhelgen skrotade man hela sin argumentarsenal mot sänkningen av akasseersättningen. Tala om lappkast! Den socialdemokratiska oppositionen i övrigt går dess värre över lag reflexmässigt mot regeringens förslag. Socialdemokraterna känner ängslan för en statlig kassa som verkar bredvid de fackföreningsdrivna a-kassorna. Man påstår dessutom att arbetslinjen kommer att raseras och tror att en mängd människor kommer att vända sig till kommunernas socialbyråer i en gigantisk utförsäkringsbomb, om regeringens förslag antas. Jag tänker här något kommentera den kritiken mot förslaget. Vad först gäller den statliga a-kassan tycker jag att det är bra att det blir en fristående kassa, som fångar upp de många som nu står utan skydd vid arbetslöshet. Vi får heltäckande system och valfrihet för individen. Den enskilde kan genom eget val antingen tillhöra en facklig a-kassa eller den statliga och behöver inte som nu vara hänvisad till en enda a-kassa. Jag kan dock hålla med socialdemokraterna om att den statliga kassan inte skall konkurrera ut de fackliga kassorna på oschysta grunder. De fackliga a-kassorna har i allt väsentligt gjort ett för den enskilde försäkringstagaren bra kassajobb. Därför är det min och Folkpartiets mening att vi snarast skall nå den konkurrensneutralitet som regeringen utlovat mellan de olika formerna av akassor. Det är en uppfattning som också utskottet stöder. Regeringens förslag innebär att arbetslinjen skall hävdas. Som systemet nu är uppbyggt stimulerar det ofta till en oändlig rundgång. Individer kan slussas mellan åtgärder och kontantstöd under mycket lång tid. Med en begränsning av ersättningsperioderna ökar kravet på den arbetssökande, men framför allt på arbetsförmedlingen att aktivt ta sig an problemen och se till att den arbetssökande så snabbt som möjligt kommer tillbaka till den öppna arbetsmarknaden. Skulle de två ersättningsperioderna gå till ända skall den arbetslöse erbjudas en speciell åtgärd i syfte att hindra utförsäkring, men också att få den arbetslöse tillbaka till arbetsmarknaden på ett smidigt sätt. Hur dessa speciella åtgärder skall se ut kommer nu att ses över av departementet, så att det är klart i god tid till 1997, då det tidigast är aktuellt med någon utförsäkring. Den kanske största och i alla fall den mest högljudda kritiken mot regeringens förslag har kommit mot att det nya systemet skulle utlösa en socialbidragsbomb när ersättningsdagarna är slut och man riskerar att bli utförsäkrad. Jag har redan talat om vad som händer om man riskerar att bli utförsäkrad. Enligt min mening är risken dock större för en socialbidragsbomb om vi bifaller det socialdemokratiska förslaget i partimotionen A80. Vi har debatten alltsedan regeringförslaget presenterats fått höra vad socialdemokraterna har tyckt vara dåligt och vad man skall riva upp vid en valseger. Men frågan är vad vill man i stället? Den saken är det besvärande tyst om, trots att socialdemokraterna är medvetna om det är ohållbart att fortsätta med dagens system. Naturligtvis finns det förslag från den socialdemokratiska sidan i deras motion, men den saken talas det inte så högt om, för där ligger en socialbidragsbomb gömd. Här som på så många andra ställen kör socialdemokraterna med vad min partiledare har kallat bisatsmoral. Man talar om vad man är emot, men nämner bara i förbigående vad man egentligen vill. Min fråga till socialdemokraterna blir just nu: Skall det enligt socialdemokraterna aldrig förekomma någon utförsäkring? Herr talman! I det socialdemokratiska förslaget till arbetslöshetsförsäkring är det en del som är besynnerligt. När man i alla andra system propagerar för att det skall vara en inkomsttrygghet, vill man i a-kassan införa ett system med grundtrygghet. I den socialdemokratiska partimotionen kan man utläsa att alla skall ha rätt till en grundnivå i akassan motsvarande dagens KAS-ersättning, 245 kr. Sedan är det upp till den som vill eller har råd att försäkra sig upp till 80-procentsnivån. Detta kan innebära att om det socialdemokratiska systemet träder i kraft, kommer köerna kanske rent av börja ringla utanför landets socialbyråer. Människor som inte har råd eller inte har iscensatt att försäkra sig upp till inkomsttryggheten kommer att omgående tvingas vända sig till det sociala. Därför vill jag ställa den andra frågan till socialdemokraternas företrädare här i debatten: Hur kan det komma sig att socialdemokraterna är anhängare av en grundtrygghetsmodell i a-kassan när man är emot sådana tankar när det gäller andra försäkringssystem? Jag skulle, herr talman, till sist vilja peka på en punkt där vi i Folkpartiet i ett senare skede skulle vilja fortsätta reformeringen. Det gäller kopplingen mellan avgifter och utgifter inom arbetslöshetsförsäkringen. Från Folkpartiets sida strävar vi efter att alla försäkringssystem skall vara lika. I sjukförsäkringen tas avgiften ut på en inkomst upp till sju och ett halvt basbelopp, och ersättningar lämnas upp till samma nivå. I a-kassan är det annorlunda. Avgift tas visserligen ut upp till sju och ett halvt basbelopp, men ersättning lämnas bara på inkomster upp till fem och ett halvt basbelopp.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

Herr talman! Hans Andersson har sådana bekymmer över det som jag sades inte vara bekymrad över. Men det intressanta med Hans Andersson är att han inte nämner en enda rad om att vi har ett underskott i vår arbetsmarknadsfond som är helt ohållbart. De 50 miljarder skall inte bara räntas, utan också fyllas på. Den andra punkt som inte bekymrade Hans Andersson så mycket var att vi har tiotusentals människor utanför arbetslöshetsförsäkringen, men som nu ges en möjlighet att komma in. Den tredje punkten är den aktiva arbetsmarknadspolitiken som får en särskild tyngdpunkt här. Det är ytterst angeläget att vi får en start på alla dessa tre saker. När det gäller problemet med utförsäkringen och vad som kan hända med dem som är arbetslösa får jag väl återigen, för vilken gång i ordningen?, påminna om att ingen blir utförsäkrad förrän tidigast 1997. Det finns alltså lång tids rådrum. Där finns möjlighet att korrigera de punkter som är oklara och som vi, stödda av utskottet, har påpekat för regeringen. Dit hör konkurrensneutraliteten och dit hör en del som inte har kommit med t.ex. på företagarsidan eller på en annan punkt där vi är ense i utskottet, nämligen avgångsvederlagens förhållanden till arbetslöshetsförsäkringen. Jag är inte bekymrad över att reformen införs den 1 juli. Vi har denna långa rådrumstid som gör det möjligt att göra korrigeringar så att arbetslöshetsförsäkringen blir värd namnet.

Herr talman! Jag skall också bli lika kort i repliken eftersom Hans Andersson för en gångs skull blev fåordig. Han är ju annars en elegant ordförlösare. Hans Andersson vill på gammalt vpk-vis lösa problemet med underskott och saldo med höjda skatter. Han påstår att budgetsaldot skulle bli försämrat med detta upplägg. Det vill jag bestrida. Hans Andersson nämnde en viktig punkt, nämligen utförsäkringen. Jag tycker att det finns anledning att påminna om att trots högkonjunkturen och det gynnsamma arbetsmarknadsläget under 80-talet var antalet utförsäkrade högre då än det har varit under de svåra lågkonjunkturåren, t.ex. 1993. Inte minst beror det på att regeringen har, med riksdagens stöd, vidtagit åtgärder, t.ex. ungdomspraktik och ALU-projekt, som har fått goda effekter. Människor har fått meningsfulla jobb och förhindrats från att utförsäkras. Herr talman! Jag tror att det är viktigt att hålla kvar vid huvudgreppet, nämligen att vi har en arbetslöshetsförsäkring som stimulerar och driver på arbetsförmedlingar och hela samhället att ge människor jobb.

Herr talman! Jag trodde att Elver Jonsson skulle hålla sig för god för att förfalla till samma debattteknik som arbetsmarknadsminister Börje Hörnlund. Han fortsätter med mytbildningen om åtgärderna. Det är ingen sanning. Det blir inte mer sanning för att Elver Jonsson säger så. Vi hade partikongressen i september 1993. Det var ingen svängning från Lucia fram till trettonhelgen, som Elver Jonsson påstod här. Jag säger, liksom Hans Andersson, att vi har inte fått svar från vare sig arbetsmarknadsministern, Sonja Rembo eller den tredje talaren som nu har varit uppe och försvarat förslaget på frågan om arbetslinjen. Det blir ingen arbetslinje, Elver Jonsson, om man straffas så. Tar man ett tillfälligt påhugg eller ett annat jobb under en kortare tid, straffas men i nästa läge. Därför går det rinmligtvis inte att hävda att ni verkar för arbetslinjen. Vidare var det frågan om utförsäkringsbomben och rundgångarna. Elver Jonsson vet lika väl som jag att det inte går att ha någon evighetsrundgång i systemet. Det är också mytbildning. Här finns människor som varenda år ramlar ut ur systemet och utförsäkras. Man måste själv göra en insats för att vara kvar i systemet. Den tryggheten måste man ha som människa. Det är den tryggheten som har gjort att man har klarat större omstruktureringar i vårt samhälle. Det är den tryggheten som har gjort att man har klarat av att sluta en anställning. Jag vill ha en garanti från Elver Jonsson. Börje Hörnlund och Elver Jonsson har sagt denna sak två gånger. Kan Elver Jonsson garantera att ingen kommer att utförsäkras före 1997? Jag tycker att det skulle vara bra att få den garantin. Det är inte fler människor som kommer in i detta system än i det andra systemet. Elver Jonsson tror att de sociala kontakter som i dag sköts via de fackliga a-kassorna skall kunna skötas av KAS regionerna. Jag tvivlar mycket på detta. Om Elver Jonsson har fått signaler om att KAS-regionerna kan sköta dessa åtaganden, vill jag gärna att han redovisar det i kammaren.
Herr talman! Det var frågan om de sociala kontakterna för de nyförsäkrade. Det är litet svårt att veta hur väl skötta de kontakterna blir. Det är klart att de som står helt utanför försäkringen inte kan ha så mycket sociala kontakter gentemot en akassa de inte tillhör. Alla förändringar kommer att bli förbättringar. Det finns en sak som inte har nämnts här och som jag finner anledning att ta med i min replik till Johnny Ahlqvist. Arbetsmarknadsverket och de fyra KAS-regioner som kommer att ansvara för kontakterna har hög beredskap och känner stor tillförsikt att klara av arbetet. Flera talare undrar hur det hela skall klaras av på så kort tid -- systemet skall vara i gång den 1 juli. Arbetsmarknadsverkets främste företrädare på området har sagt att det kommer att bli tufft, men man kommer att klara av det hela och man kommer att göra ett bra jobb. Jag vill tillräkna verket att det är en tillräcklig garanti. Jag tycker att Johnny Ahlqvist hemfaller åt frågan om det går att få ett system som är perfekt när man är arbetslös. Han borde i stället vara mer bekymrad över vad vi skall göra för att få människor i arbete. Jag tror att det är viktigare att maximera en arbetslöshetsförsäkring så att det går att åka litet ''slalom'' mellan olika bestämmelser. Därför är det oerhört viktigt att arbetslinjen sätts i främsta rummet samtidigt som garantin finns. Vidare var det frågan om utförsäkringen. Inget tyder på att löftet om att ingen skall bli utförsäkrad före 1997 inte kommer att stå sig.
Herr talman! Elver Jonsson avslutar med att säga att löftet kommer att stå sig. Det är litet skillnad på att lämna den garanti -- som Elver Jonsson har gjort tidigare -- att ingen skall utförsäkras före 1997. Det kan tolkas precis som man vill. Jag vet inte om Elver Jonsson har läst Göteborgsposten i dag. Där diskuteras en av KAS regionerna som skall hantera dessa frågor. Det framgår att man inte kommer att klara av arbetet. De sökande kommer att bli lidande. Man fruktar en lång väntetid och folk kommer att tvingas till socialen. Det beror på att den beredskap som Elver Jonsson påstår finns faktiskt inte finns. De människor som skall handlägga frågorna vill att riksdagen inte skall fatta beslutet. KAS-regionen klarar inte arbetet. Ändå säger Elver Jonsson att det finns en mycket stor beredskap. Jag har inte fått svar från Elver Jonsson på mina frågor om att komma med i systemet. Man omfattas av systemet genom att betala en avgift. Men man klarar inte avgiftsvillkoret för att få ersättning när man blir arbetslös. Jag skall ta ett exempel. En person tjänar 30 000 under tre månader. Han uppfyller inte avgiftsvillkoret. Han får ingen ersättning när han blir arbetslös. Däremot får en person som tjänar 17 000 kr under en månad en sommar och därefter jobbar varje lördag resten av året ersättning. Men den människa som har betalat in motsvarande 1-- 2 % av sina 30 000 kommer inte att omfattas av den trygghet som Börje Hörnlund och Elver Jonsson påstår att man skall få. Det är en lek med orden, Elver Jonsson. Det är ingen allmän obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Utfallet kommer att vara större än antalet medlemmar. AMS har gjort samma bedömning som vi från socialdemokraternas sida har gjort. 12 000--15 000 fler människor kommer med. Men vad händer efter 1997? Jag hoppas att Sverige skall bestå även efter 1996/97. Då kommer 100 000 människor att ramla ut ur systemet. Jag tror inte att Elver Jonsson har några uppgifter som kan innebära att arbetslösheten har kommit ned på 0 % år 1997. I den finansplan som Elver Wibble, står det ju att arbetslösheten kommer att bestå både under 1995 och under 1996. Jag tror inte mycket på de utfästelser som Elver Jonsson gör.
Herr talman! Vad som står i en och annan bilaga i en regeringsproposition kanske jag inte vill ta ansvar för. På den punkten har varken utskottet eller jag instämt. Därför har vi kunnat konstatera att det blivit alltmer gynnsamt i förhållande till det som prognosmakarna tänkte sig för bara något år eller halvår sedan. Nu går det undan när det gäller nyanställningar. Enbart under maj månad nyanställdes över 50 000 personer per arbetsdag. Nettotillskottet när det gäller människor som får arbete är uppemot tusentalet varje vardag. Visst är detta en rejäl förbättring. Det är klart att det inte i varje läge går att förutse hur det kommer att bli när det gäller de olika arbets -- eoch avgiftsvillkoren. Men det problemet har vi redan i dag, så det är inget nytt egentligen. Och det är inget skäl för att avstå från reformen. Vad gäller bedömningen av hur pass bra detta kan klaras, går det säkert att hitta någon förgrämd tjänsteman som inte är särskilt angelägen om att rycka tag i det. Men Arbetsmarknadsverkets främste företrädare och ytterst ansvarige i sak säger: Vi har hög beredskap, vi kommer att ta oss an detta med stor entusiasm och stort allvar, och vi garanterar att det kommer att fungera trots att tiden är knapp.

Herr talman! Marianne Andersson och jag kan i varje fall vara överens om att en mytbildning har avlivats här i kväll. Vi hade vår partikongress i september, och demonstrationen var den 15 december. Den mytbildningen är alltså nu borta ur diskussionen. Marianne Andersson försöker köra med en ny mytbildning, som är mycket farlig. Hon påstår att arbetslösheten minskar och att antalet sysselsatta ökar. Vi har just lämnat ifrån oss ett yttrande -- som Marianne Andersson förmodligen också står bakom -- till finansutskottet, där vi skriver att ökningen av sysselsättningen är mycket marginell. Då kan vi tänka litet framåt, på vad som händer när skolorna slutar och helt plötsligt 80 000--90 000 människor ytterligare kommer ut på arbetsmarknaden. Jag tror inte att Marianne Andersson kan påstå att sysselsättningen ökar. Marianne Andersson säger att jag drar en klagovisa över den politik som Börje Hörnlund har fört. Ja, det gör jag -- och det är nog flera än jag som gör det. Börje Hörnlund lär bli historisk i det här sammanhanget. Det har inte funnits någon arbetsmarknadsminister i Sverige i modern tid som har kunnat gå från 2--3 % arbetslöshet upp till 8 %. Det rekordet har Börje Hörnlund faktiskt lyckats slå. Jag tycker att man då har rätt att klaga på den arbetsmarknadspolitik som har förts. Sedan säger Marianne Andersson att det inte är samma människor som kommer att befinna sig i arbetslöshetskön 1997. Jag skall bara läsa ett stycke ur en skrivelse från Kommunförbundet. Deras uttalande i den här frågan är viktigt, därför att Kommunförbundets styrelse har i dag en borgerlig majoritet. Det är alltså inte särintressena och de fackliga organisationerna som styr Kommunförbundet. Man skriver: ''Risken är stor att denna grupp växer även om arbetsmarknaden blir bättre. Efterfrågan på arbetskraft kommer i första hand att gynna yngre personer med en färsk utbildning.'' Dessa larmsignaler är oerhört viktiga; de som i dag är långtidsarbetslösa kommer att fortsätta att vara det. Man förstår ju att kommunerna, när det går uppåt på arbetsmarknaden, gör den bedömningen att de i första hand skall ta yngre arbetskraft med färsk utbildning. Vi kan leka med tanken att det bara är hälften av dessa som utförsäkras -- det är ändå en stor socialbidragsbomb som kommer att brisera. Marianne Andersson säger att kravet på en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring är ett gammalt centerkrav. Jag skall be att till henne, som företrädare för Centerpartiet, få överlämna ett antal namnunderskrifter, som är insamlade från människor i Borlänge som är väldigt oroliga för hur deras framtid kommer att se ut. Efter detta kommer jag inte att ta fler repliker. Jag har ställt frågor till fyra talare från regeringspartier, och jag har ännu inte fått svar på en enda fråga. Därför vill jag inte fråga mer.

Herr talman! Det betänkande som nu debatteras fullföljer höstens riksdagsbeslut om att en allmän och obligatorisk arbetslöshetsförsäkring skall utformas. Vi kristdemokrater hälsar detta med tillfredsställelse. Ur rättvise och trygghetssynpunkt är det ett stort framsteg att det blir fler som nu kommer att omfattas av ett rimligt ekonomiskt skyddsnät vid arbetslöshet. Under debatten den 15 december liknade jag det regelverk som regeringen hade föreslagit i proposition nr 80 vid en sömmerska som beslutar sig för att sy en ny klänning. När hon första gången provar den visar det sig att ärmarna måste justeras så att den sitter bättre. Den är litet trång när hon drar på sig den, vilket medför att dragkedjan i sidan måste göras litet längre så att öppningen blir större osv. Faktum är att hon har bestämt sig för att det skall bli en klänning. Hon har bestämt sig för modellen, och hon har köpt tyget.

kr till den som inte kvalificerar sig för en inkomstrelaterad ersättning ger också en riktig fördelningspolitisk profil på den här försäkringen. Herr talman! Vi har från kds sida aktivt deltagit i beredningen av den nya arbetslöshetsförsäkringen. En av våra utgångspunkter har varit att problemet med rundgång mellan kontantstöd och arbetsmarknadspolitiska åtgärder måste begränsas, men det måste ske vid rätt tidpunkt, och det måste ske på ett socialt acceptabelt sätt. Vi menar att vi har fått detta krav tillgodosett. När jag nu har sagt detta får jag finna mig i att Hans Andersson också betecknar min argumentation som rappakalja. Jag vill då peka på ett faktum när det gäller utförsäkringen. Arbetslöshetskassornas samorganisation har en tabell som en kommentar till sitt framträdande i arbetsmarknadsutskottet.

Jag menar att vi verkligen har lyckats bra i det fallet. Det skall vi fortsätta med. Nåväl, de krav som vi hade vid beredningen av den här propositionen innebar för det första att det skulle vara mycket generösa övergångsregler och att ingen skulle komma i fråga för en utförsäkring förrän tidigast 1997, när arbetsmarknaden med all sannolikhet är betydligt bättre än vad den är i dag. Hur kommer den att se ut? Det beror i hög grad på hur den ekonomiska politiken kommer att utformas under den närmaste tiden och framöver. Men därom handlar morgondagens debatt och sommarens valrörelse och inte den här debatten. För det andra skall den som då står inför utförsäkring erbjudas någon form av åtgärd/rehabilitering. Hur denna skall se ut ålägger vi Arbetsmarknadsutredningen att föreslå. Vi kristdemokrater har liksom många andra funderat på, vilket också propositionen säger, att det bör bli något slags individrelaterade åtgärder om man skall klara utförsäkringen. I alla händelser kvarstår det som ett faktum att eftersom utredningen är parlamentarisk sammansatt så har oppositionen stor möjlighet att påverka förslaget om hur åtgärden skall se ut. För det tredje drev kds i samband med beredningen av propositionen kravet på ett alternativt arbetsvillkor. Det finns också inskrivet. Detta innebär att den som inom en ramtid av tolv månader arbetat minst 65 timmar per månad under tio månader blir berättigad till a-kassa. Detta krav drev vi särskilt med tanke på de deltidsarbetande. För det fjärde fanns ett förslag förra hösten om att den som gick in i en andra ersättningsperiod skulle få sänkt ersättningsnivå. Den skulle bli 80 % av den första periodens nivå. Detta förslag var naturligtvis helt oacceptabelt och är nu ändrat så att den ersättning man får när man uppfyller det särskilda arbetsvillkoret för en andra ersättningsperiod ligger på samma nivå som under den första ersättningsperioden. Herr talman! 70 000--80 000 arbetslösa som tidigare endast varit berättigade till KAS har nu fått rätt till en inkomstrelaterad ersättning. Det tvistas om antalet. Kommunförbundet anger 50 000--55 000. Man kan förvisso tvista om siffran, men tillsammans med höjningen av den lägsta ersättningsnivån innebär förändringen i alla fall att de grupper som haft det sämsta ekonomiska skyddet vid arbetslöshet nu får en kraftig förstärkning. Detta kommer att innebära en avlastning på kommunernas socialbidragskonto, men det har vi inte hört något om i den socialdemokratiska kritiken av regeringens förslag. På s. 107 i propositionen visas att avlastningen torde bli i storleksordningen 3 miljarder kronor. När socialdemokraterna nu yrkar avslag på propositionen innebär det i praktiken att de hänvisar de svagaste grupperna på arbetsmarknaden till ett fortsatt socialbidragsberoende. Med tanke på det vore det klädsamt om den socialdemokratiska retoriken vore litet mera återhållsam. Herr talman! I den socialdemokratiska reservationen kritiseras regeringen för att flera frågor hänskjuts till fortsatt utredning. Låt mig för ordningens skull påpeka att flera av dessa frågor representerar problemområden som vi redan har i den nuvarande försäkringen, exempelvis företagarnas ersättningsrätt, risk för svartjobb och annat fusk, ersättning i samband med bisyssla, avvisande av arbetserbjudanden m.m. Enligt vår uppfattning är det en styrka att dessa frågor lyfts ut och kommer att få en allsidig belysning i en parlamentarisk utredning. Det underlättar arbetet att komma fram till lösningar med bred förankring, där även oppositionen har ett inflytande över slutresultatet. Vi är överens om att det skall göras en utredning. Det framgår av såväl Att skjuta upp avgörandet av de frågor som i dag enligt AU18 är föremål för debatt skulle dock vara felaktigt enligt kristdemokratisk syn. Rimligtvis måste den allmänna och obligatoriska arbetslöshetsförsäkring som vi före jul beslutade om att införa, och för vilken vi också beslutade att ta ut avgifter fr.o.m. den 1 januari i år, fyllas med ett regelverk som reglerar dess funktion. Personligen är jag dock litet besviken över att regeringen har hänvisat frågan om konkurrensneutraliteten mellan arbetslöshetskassorna och arbetsmarknadskassan till en utredning. Jag hade faktiskt hoppats på ett förslag om detta i propositionen, i synnerhet som departementschefen gått ut ganska starkt och utlovat ett förslag. Han har upprepat det i debatten här i kväll. Jag förväntar mig att det kommer ett förslag före jul. Det här är en knepig fråga. Vid närmare eftertanke är det kanske inte så enkelt att ge ett bra förslag till hur problemet skall lösas. Det är nog klokast att låta den svenska modellen verka genom att utreda frågan. Slutligen vill jag påvisa att påståendena i debatten om att de nuvarande 42 arbetslöshetskassorna skulle vara privata eller representera en privat verksamhetsform förefaller mig betydligt överdrivna. Riktigare är väl att säga att fackföreningarna har ett slags oligopol på att driva a-kassor. De drivs dessutom med ett slags myndighetsutövning som i varje fall till vissa delar är sekretessbelagd. Vi kristdemokrater tror att det är bra att den nya arbetsmarknadskassan skapas som ett slags motvikt till det nuvarande systemet med a-kassor och att försäkringskassorna knyts närmare till denna form av verksamhet som så nära ansluter till det statligt administrerade sociala försäkringssystemet. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till hemställan i arbetsmarknadsutskottets betänkande

Först vill jag börja med att konstatera att jag är både förvånad över och besviken på Genom att man så sent lämnar ifrån sig en proposition som dessutom har så många brister, anser jag att man inte till fullo har tagit sitt ansvar. I stället förlitar man sig på att Lagrådet och arbetsmarknadsutskottets kansli klarar av de problem som departementet borde ha tagit på sitt ansvar. Det är upprörande att man på detta sätt låter kansliets personal få en arbetsbelastning som varit nästintill omänsklig. Vidare måste jag säga till arbetsmarknadsminister Börje Hörnlund att med den erfarenhet av arbetsmarknadspolitik som han besitter, så borde han redan hösten 1991 ha tillsatt parlamentariska utredningar om arbetslöshetsförsäkring, arbetsmarknadspolitik, regionalpolitik, företagsstöd och anställningsstöd. Jag anser att det är oansvarigt av Börje Hörnlund att så inte skett. Om så hade varit fallet hade man i dag kunnat känna sig nöjd med att man har ordentligt på fötterna. Eftersom regeringen säger sig värna om småföretagen så borde man väl i rimlighetens namn ha löst småföretagares rätt att få en ersättning vid arbetslöshet. Inte ens det har man klarat av. Min besvikelse över allt detta är stor, Börje Hörnlund. Enligt min uppfattning bör en allmän och obligatorisk arbetslöshetsförsäkring skapas. Skälen är flera. Precis som i fråga om sjukpenning bör alla ha rätt till ekonomiskt skydd vid arbetslöshet. Det är principiellt felaktigt att en inkomstrelaterad ersättning skall förutsätta medlemskap i en privat arbetslöshetskassa. Detta har under de gångna åren blivit alltmer påtagligt. Den kraftigt ökande arbetslösheten med åtföljande kostnadsökningar har medfört att medlemmarnas bidrag till finansiering blivit allt mindre. 1993 medlemmarnas avgifter ca 3 % av den utbetalade arbetslöshetsersättningen. Om alla arbetande medborgare är med och finansierar försäkringen via skattsedeln bör de också ha lika rättigheter om de blir arbetslösa. Den vid årsskiftet införda obligatoriska avgiften pekar i samma riktning. Avgiften tas ut av alla med förvärvsinkomster över viss nivå. Självfallet skall de betalande också ha lika rättigheter oberoende av om de är medlemmar i en privat arbetslöshetskassa eller ej. Regeringsförslaget har enligt min mening både förtjänster och brister. Som redan sagts ansluter jag mig till regeringsförslagets bakomliggande ambition att skapa en arbetslöshetsförsäkring som omfattar med en stark anknytning till arbetsmarknaden. Jag godtar också att denna försäkring tills vidare delfinansieras genom avgiftslagen -- i övrigt via arbetsmarknadsavgiften och statsbudgeten -- och att rätten till försäkringsersättning knyts till skyldigheten att erlägga avgifter enligt den lagen. Jag har inte heller något att erinra mot att de s.k. KAS-regionerna, arbetsmarknadskassorna, initialt administrerar försäkringen. Inom en snar framtid bör emellertid försäkringskassorna, som ju finns på de flesta orter, handha administrationen. KAS regionerna, som endast finns på fyra ställen i landet, kommer inte att klara hela landet. Lagtekniskt bör den allmänna försäkringen införas på det sätt regeringen föreslår, dvs. genom att det införs en inkomstrelaterad ersättning inom ramen för KAS. Mina invändningar mot regeringsförslaget är följande. Under nuvarande förhållanden på arbetsmarknaden med extremt hög arbetslöshet kan det inte komma i fråga att öka utförsäkringen. Ett sådant beslut skulle skapa otrygghet bland de många arbetslösa. Den besparing för staten som möjligen skulle bli effekten av regeringsförslaget -- det är att märka att propositionen inte innehåller någon beräkning i detta hänseende -- skulle i motsvarande mån öka trycket på kommunernas socialbudgetar och i förlängningen leda till krav på kompensation från kommunerna gentemot staten.

Detta är inte någon önskvärd utveckling. Att de arbetslösa omfattas av ett försäkringssystem som ger starka incitament att aktivt söka arbete eller förkovra sig genom utbildning är att föredra. Vad som nu anförts innebär att jag inte kan ställa mig bakom förslaget i propositionen att den som inte efter den andra ersättningsperioden återkvalificerar sig genom förvärvsarbete blir utförsäkrad. Jag kan inte heller ansluta mig till förslaget om två skilda arbetsvillkor med olika möjligheter till kvalificering för ersättning. Regeringsförslaget medför i detta hänseende inte bara den nyss nämnda utförsäkringen utan också att möjligheterna att kvalificera sig för den första ersättningsperioden försämras. Två olika arbetsvillkor komplicerar regelsystemet och ökar byråkratin. Någon försämring av möjligheterna att kvalificera sig för ersättning bör över huvud taget inte genomföras nu. Jag anser således att det nuvarande arbetsvillkoret i 6 § ALF bör bibehållas. Detta arbetsvillkor bör dessutom gälla inom KAS. För detta talar inte bara önskvärdheten ev enhetliga regler inom de båda systemen. ALF:s arbetsvillkor framstår dessutom som mera rättvist eftersom det grundar sig på den totala mängd arbete som utförts under en angiven tid och inte på hur det utförda arbetet fördelat sig i tiden. Som framgått har jag i väsentliga avseenden andra uppfattningar än regeringen om hur den nya försäkringen bör utformas. Jag hänvisar härvid till 60 % av lönen och finansieras av arbetsgivarna, arbetstagarna och staten med en tredjedel vardera. Dessa avgifter fastställs en gång om året baserat på försäkringens kostnader föregående år. För skydd upp till 80 % av lönen eller högst sju och ett halvt basbelopp tecknar arbetsgivaren en obligatorisk sparförsäkring. Premieinbetalningen fördelas mellan arbetsgivare och arbetstagare efter förhandlingar mellan parterna. Arbetsgivaren skall betala sin del av premien under fem till sju år, medan arbetstagaren betalar sin del fram till pensioneringen. Då omvandlas försäkringen till en pension. 80 % eller förlänga den tid under vilken ersättning kan utgå kan teckna en privat tilläggsförsäkring. Denna försäkring skall administreras helt av försäkringskassan. Jag anser att den framtida försäkringen bör vara uppbyggd enligt denna modell. Eftersom det är fråga om så genomgripande förändringar anser jag att förslagen bör vara förankrade hos en bred majoritet. Förslagen kan lämpligen beredas i en stor parlamentarisk utredning. En utgångspunkt skall vara att reglerna är utformade så att de uppmuntrar till ett aktivt arbetssökande. Utöver denna fråga om själva grundkonstruktionen av försäkringen är det en rad delfrågor som behöver belysas av utredningen. Dit hör t.ex. företagarnas försäkring. Nuvarande regler är inte acceptabla. Enligt min mening bör utredningen ta fasta på ett förslag i Ny demokratis motion A32, där vi föreslår att en företagare skall kunna anses arbetslös utan att behöva avyttra rörelsen. En revisor skall kunna intyga att ingen verksamhet bedrivs i företaget. Ett liknande förslag finns också i Ny demokratis motion A262. Utredningen bör också avväga om och i så fall hur samordning bör ske mellan avgångsvederlag och ersättning vid arbetslöshet. Eftersom vi ändå tycker att det är så viktigt att vi får en ny och allmän arbetslöshetsförsäkring accepterar vi under en mellanperiod en allmän försäkring som bygger på de nuvarande reglerna. Skillnaderna mot i dag är att man kvalificerar sig genom att betala avgift via skattsedeln och inte genom att vara medlem i någon a-kassa. Herr talman! Ju längre tiden har gått efter det att regeringen lämnade över förslaget till en ny a-kassa att behandlas av riksdagen, desto mer ofullständigt och orättvist har det visat sig vara. I vår motion A79 har vi förordat att den nya akassan skall vara en allmän försäkring. Det svenska folket som har en förankring på arbetsmarknaden skall ha rätt till ett automatiskt skydd vid arbetslöshet. Vi föreslår även igångsättning den 1 juli 1994. Vi har fått tillgodosett kravet att en parlamentarisk utredning tillsätts för att få ett totalgrepp om hur den nya a-kassan skall se ut. Egentligen är det ganska dumt, enfaldigt och orättvist att låsa den kommande utredningen genom att nu fatta delbeslut om ändringar i regelverket som på ett anmärkningsvärt sätt kan drabba den försäkrade. Det är en omöjlighet att från propositionen dra slutsatser om hur effekterna kommer att bli. Regeringen har inte ens försökt att redovisa vilka som drabbas. Man tiger om de obehagliga följderna av förslagen. Man talar bara om de positiva effekterna för en liten grupp och inte om de negativa effekter som drabbar en betydligt större grupp. Det som hittills kommit fram räcker dock för att jag skall kunna konstatera följande: Vi säger nej till att nu ändra ersättningsperioden. Vi säger alltså nej 300 plus 300 dagar. Vi säger nej till nya regler om normalarbetstid. Vi säger nej till hårdare arbetsvillkor. Vi säger nej till utökad byråkrati. Vi säger nej till de nya komplicerade reglerna. Jag yrkar bifall till vår motion A79, yrkandena 3 Genom att stödja Ny demokratis motion säger ni nej till regeringens förslag om försämringar i arbetslöshetsförsäkringen, dvs. nej till bl.a. 300 plus 300 dagar. Nu räcker det inte längre med läpparnas bekännelse för vissa partier. Johnny Ahlqvist sade tidigare i debatten att det är regelverket som är problemet med den nya akassan och inget annat. Det håller jag med om. Därför har jag framställt ett yrkande. Om nu Johnny Ahlqvist vill vara konsekvent och stå fast vid sitt ord går det utmärkt genom att stödja mitt yrkande. Nu är det klarspråk som gäller. Hur kommer ni att göra? Det svenska folket har rätt att kräva ett rakt och entydigt svar från sina politiker och från sina politiska partier. Vi har nu avgivit vårt. Hur lyder ert? Herr talman! Enligt riksdagsordningen måste jag nu läsa upp hela mitt yrkande, dvs. lagtexten som omfattar åtta sidor. Jag beklagar om det blir tröttande. Lagtexten låter kanske krånglig, men den är betydligt enklare än regeringens förslag. Men hänsyn till vad jag nu har sagt vill jag framställa mitt särskilda yrkande. Yrkandet innebär i klartext följande. 1. Att jag säger ja till att medlemsvillkoret i ALF 2. Att jag säger nej till ett arbetsvillkor enligt KAS lagen och till förslaget om allmänna och särskilda arbetsvillkor; ett enda arbetsvillkor skall gälla. 3. Effekterna av detta är att man inte blir utförsäkrad såsom regeringen föreslår. 4. I grund och botten tycker jag att försäkringen skall se annorlunda ut. Ny demokrati har förslag om det i sin motion A79, men detta måste en utredning se på. 5. Det lagförslag som jag nyss läste upp är vad jag tycker skall gälla fram till dess att en utredning kommit med förslag om en helt ny arbetslöshetsförsäkring. Herr talman! Med mycket stort intresse kommer jag efteråt att ta del av voteringsprotokollet. Med stöd av det kommer vi att i organiserad form till föreningar och svenska folket redovisa riksdagsmännens omröstning samt dess innebörd och konsekvenser.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

Herr talman! Jag är glad över att Johnny Ahlqvist just tog upp frågan om hur saken har behandlats i utskottet. När jag under utskottsbehandlingen ville reservera mig till förmån för min motion gick inte det. Samtliga partier påtalade detta med en rörande enighet. Eftersom jag ännu inte har den politikervana och politikermentalitet som ni andra har, blev jag helt enkelt överkörd. I den situationen trodde jag på er och grämde mig över min oerfarenhet. Efteråt har man gjort klart för mig att jag åkte på en politisk överkörning som låg på gränsen till det oacceptabla. Då jag därefter förstod varför ni var så livrädda för en reservation på denna punkt, har jag nu yrkat bifall till min motion A79, yrkandena 3 och 5, som innebär samma sak. Nu gäller det för er att ta ställning och visa korten. Det svenska folket förväntar sig det.
Herr talman! Nog har Laila Strid-Jansson blivit en fullfjädrad politiker; något annat kan man inte säga. Men naturligtvis redovisar man inte hela sanningen, utan man väljer att redovisa det som passar bäst. När utskottet behandlade den här frågan fanns det faktiskt inga formella yrkanden från Laila Strid Jansson. Det var helt och hållet en diskussion mellan det borgerliga blocket och Ny demokrati. Vi höll på med detta ärende varje morgon i en hel vecka för att komma fram till ett slutligt avgörande. Vid dessa tillfällen var Laila Strid-Jansson en gång inne på den ena linjen, en annan gång på den andra. När vi tog slutlig ställning i fredags röstade Laila Strid-Jansson för det borgerliga förslaget, alltså för en obligatorisk allmän arbetslöshetsförsäkring enligt det regelsystem som vi har kritiserat här i kväll. Så nog är Laila Strid-Jansson politiker alltid!
Herr talman! Jag har hela tiden sagt att jag kommer att stödja min motion, men jag trodde faktiskt att det var vid justeringstillfället som man hade möjlighet att avge en reservation. Och som jag helt nyss sade blev jag helt enkelt överkörd av er därför att jag var oerfaren. Jag åkte på en överkörning som jag anser vara på gränsen till det oacceptabla. Jag kan inte förstå varför inte jag skulle få avge en reservation till förmån för min motion, yrkande 3 och 5. Men det har jag gjort nu.
Herr talman! Jag vill bara säga att detta är helt i stil med den hantering som har försiggått under dessa tre år. Laila Strid-Jansson åberopar ännu efter tre år sin politiska oerfarenhet. Ja, hon är oerfaren när det gäller ansvarsfullt politiskt arbete. Däremot är hon erfaren när det gäller att politisera i ordets allra sämsta mening. Det är precis vad hon håller på med just nu. Regeringspartierna och Ny demokrati i arbetsmarknadsutskottet hade en överenskommelse ända tills för ett par minuter sedan, innan Laila Strid-Jansson började sin långa uppräkning. Laila Strid-Jansson bekräftade denna överenskommelse i utskottet vid ett par tillfällen, såväl vid den preliminära som vid den slutliga justeringen. Utskottsordföranden, socialdemokraten Ingela Thalén, begärde gång på gång bekräftelse på att Laila Strid-Jansson stödde den uppgörelse som innebar ett utredningsuppdrag, och Laila Strid-Jansson bekräftade också gång på gång att denna uppgörelse gällde. Hon bekräftade vid slutjusteringen att hon stod fast vid uppgörelsen. Ingen kan hindra någon från att avge en reservation. Men Laila Strid-Jansson valde vid slutjusteringen att stå fast vid uppgörelsen. Sedan har hon fått kalla fötter och ångrat sig. Det är inte första gången det händer Ny demokrati i den här kammaren, och jag är inte på något sätt förvånad. Jag tycker att det är märkligt, herr talman. Här framför Laila Strid-Jansson kritik av hanteringen av den nya arbetslöshetsförsäkringen, av propositionen och av utskottshanteringen. Det är tack vare utskottet som detta förslag har kommit fram. Vi har haft en lång hantering i utskottet med utfrågningar och Lagrådsbehandling. Lagrådet har ägnat sex dagar åt detta lagförslag. Utskottets tjänstemän har bokstavligen arbetat dag och natt med att få denna lag färdig att presenteras för kammaren. Vi -- inklusive Laila Strid-Jansson -- har ställt oss bakom den. Laila Strid-Jansson visar ett ohöljt förakt för riksdagens lagstiftningsarbete när hon kommer så här och muntligen slänger fram ett lagförslag som inte är berett på något som helst sätt och som inte har varit hos något lagråd. Men hon begär att vi hastigt och lustigt skall påbörja detta arbete. Jag tycker att detta är otroligt ansvarslöst, och det, Laila Strid-Jansson, kommer jag att tala om för väljarna!
Herr talman! Jag håller med Sonja Rembo om att vi har haft väldigt många utfrågningar, men diskussionstiden i utskottet har varit mycket kort. Jag kan inte förstå att det är något fel att yrka bifall till sin egen motion. Jag har gjort det hela tiden och sagt att jag vill ha igenom de förslagen. Kan jag få reservera mig? sade jag i tisdags, men det fick jag inte. För mig är detta politiskt mygel från er sida. Jag har en helt annan version av den träffade uppgörelsen. Jag har hela tiden hävdat detta, vilket andra i utskottet kan stödja. Även om inte Sonja Rembo är nöjd med detta går det i alla fall att diskutera och kanske rösta på det här förslaget.
Herr talman! Vi har haft gott om diskussionstid i utskottet. Vi har alla funnits tillgängliga i huset under de veckor som propositionen och motionerna har beretts i utskottet. Vi preliminärjusterade förra fredagen. Jag hörde inte ett ord från Laila Strid-Jansson förrän halvsju på tisdag morgon; hon hörde inte inte av sig lördag, söndag eller måndag. På tisdagsmorgonen ringde hon och krävde att få inskrivet ''med anledning av motionerna'' i hemställanspunkt 7, om tillkännagivande om utredning. Detta beviljades och står i hemställanspunkten. Däremot nämnde Laila Strid-Jansson icke ett ord om att hon gick ifrån den gjorda överenskommelsen. Kl. 8.45 samma morgon samlades arbetsmarknadsutskottet och slutjusterade betänkandet. Detta är sanningen, Jag hävdar fortfarande att Ny demokrati genom Laila Strid-Jansson visar ett ohöljt förakt för riksdagens arbete och lagstiftningsarbetet. Det är djupaste omoral, och det är politiserande när det är som allra sämst, herr talman! Jag yrkar avslag på det särskilda yrkandet.
Herr talman! Sonja Rembo bad mig: Kan du inte komma med ett bättre förslag? Försök att göra ett eget förslag! Jag gjorde ett eget förslag som framställdes till alla ledamöter i utskottet och diskuterades. Sedan fördes ingen dialog utan bara en monolog. Jag har visat detta förslag och sagt att jag yrkar bifall till det. Men samtidigt har jag sagt att jag säger ja till att medlemsvillkoret i ALF ersätts av ett avgiftsvillkor och ja till igångsättningen. Men jag har yrkat på bifall till min motion. Nu får vi se hur det går i voteringen.

Herr talman! Hans Andersson borde väl nu vara nöjd, eftersom Hans Andersson har sagt att det är regelverket och inget annat som är problemet med den nya a-kassan. Genom att stödja vårt förslag kan Hans Andersson få igenom en hel del av sina krav. Visa korten inför era väljare nu, Hans Andersson!

Herr talman! Jag deltar själv för sista gången i en debatt här i riksdagen, eftersom jag lämnar riksdagen i och med det här riksmötets avslutning. Ämnet i betänkandet AU18 är gammalt och vant för min del. Jag har ju under 18 år haft arbetsmarknadsfrågor som förstahandsuppgift. Under mina 20 år i riksdagen har jag aldrig varit med om maken till situation till den som vi nu har genomlevt. Jag kommer i mitt anförande helt att bortse från Ny demokratis långa uppläsning av sina krav. Ärendet får väl återgå till utskottet, och vi får väl ta upp det på nytt. Vi har under åren haft många uppfriskande debatter om arbetslöshetsförsäkringen, men dagens debatt har inte varit speciellt uppfriskande. Det beslut som vi skall fatta -- inte i morgon, utan efter vad jag kan förstå något senare -- är naturligtvis djupt olyckligt, och det kommer att ge skadeverkningar på både kort och lång sikt. Att det är de mörkblå inslagen i regeringen som har avgått med segern är uppenbart. Den reservation som Socialdemokraterna har bilagt betänkandet bör läsas av många. Det är en beskrivning av vad som borde göras, medan majoritetens skrivningar verkar drivna av en missriktad ideologisk tvångstanke, att ändra ett fungerande system därför att man tror att fackföreningsrörelsen därmed försvagas och skadas. Regeringen lägger fram förslag som klart försämrar för enskilda människor som blir eller är arbetslösa. I stället för att underlätta och bära bördor för de svaga snyter regeringen -- och regeringens underlag här i riksdagen -- till och ser till att hopplösheten sprids i ännu större utsträckning. Jag kan konstatera att Johnny Ahlqvist och även Hans Andersson i sak har torpederat förslaget, och jag behöver inte göra mer i den vägen. Förslaget är dåligt, och jag förutsätter att en kommande socialdemokratisk regering kommer att göra betydande förändringar i a-kassereglerna. Jag tycker att regeringen har gjort ett ordentligt självmål, när man lägger fram en dylik proposition strax före ett val. Ni skall veta att förslaget har väckt ilska och besvikelse bland många många som inte i vanliga fall är speciellt politiskt intresserade. Det här förslaget ger oss socialdemokrater många nya valarbetare. Herr talman! Det är inte bara propositionen och betänkandet som är eländiga utan även regeringens försök till förklaringar av förslagets innebörd. Arbetsmarknadsdepartementet har i ett pressmeddelande gått till angrepp på en rapport från industrifacket. I rapporten hävdas enligt pressmeddelandet att förändringar av arbetslöshetsförsäkringen skulle ge ett ökande antal socialbidragstagare. Om -- och det är vad regeringen har föreslagit -- en försämring av möjligheterna att få kontantstöd vid arbetslöshet går igenom, är det en ytterst rimlig konsekvens att det blir fler som uppbär socialhjälp. Det märkliga i detta pressmeddelande är i stället kommentarerna från arbetsmarknadsministern: ''Regeringens förslag innebär att arbetslinjen skall hävdas och att människor inte skall vara hänvisade till en förödande rundgång mellan upprepade perioder av kontantstöd och åtgärder.'' Runt 600 000 människor står utanför arbetsmarknaden. Långtidsarbetslösheten är hög, och regeringen tror att man klarar att få fram sysselsättning genom besvärjelser. Eller skall man tolka statsrådets uttalande så, att genom att försämra villkoren för de arbetslösa, anstränger de sig hårdare för att söka arbete? Det har tidigare sagts av såväl Hörnlund som Wibble -- de arbetslösa skall bli mindre lata och vara mer benägna att skaffa sig ett arbete. Pressmeddelandet fortsätter: ''Förslaget innebär inte att arbetslösa för sin försörjning skall vara beroende av socialbidrag utan att insatserna skall intensifieras för att hjälpa människor till ett arbete på ordinarie arbetsmarknad.'' Det har förts en debatt i debatten om hur arbetslösheten ser ut för närvarande. Då kan man väl ändå till protokollet få läsa in hur det ser ut, vilket är något annat än de något glättiga kommentarer som tidigare har uttalats från talarstolen. Pressmeddelandet från Arbetsmarknadsstyrelsen för maj säger att arbetslösheten ökar inför sommaren. Man berättar att arbetslösheten ökade med 8 000 personer under maj månad. Antalet arbetslösa gick därmed upp till nära 333 000, och det motsvarar 9,7 % av arbetskraften eller 6,1 % av befolkningen. Jämfört med maj 1993 är antalet arbetslösa 3 000 färre. Ökningen av antalet arbetslösa sedan april har så gott som uteslutande drabbat ungdomar i åldern Vi kan konstatera att antalet lediga jobb har ökat, men inte så mycket. Under de första fyra månaderna i år anmäldes 117 400 lediga jobb, vilket kan jämföras med 93 800 under samma tid 1993. Tidigare år fanns det emellertid avsevärt fler. Det är något speciellt med det här. Tror Börje Hörnlund verkligen på vad han själv säger, att om man försämrar de arbetslösas möjligheter att få ersättning, så kommer den ordinarie arbetsmarknaden att ge dem ett arbete? Då kan man fråga sig: Varför i Herrans namn har inte Hörnlund kommit med det här förslaget tidigare, utan låtit arbetslösheten stiga till den högsta under efterkrigstiden? Det har talats och skrivits om intensifierade arbetsmarknadsinsatser som lösning på problemen. Marianne Andersson försökte ge en förklaring till detta, men jag begrep inte ett skvatt. Sonja Rembo kan möjligen ge ett besked om vari de intensifierade arbetsmarknadsinsatser som skulle leda fram till de nya jobben på arbetsmarknaden består av. Hittills har ingen lyckats klara att berätta vad det är fråga om. Under en av de många demonstrationer som förekommit under det senaste året stod några och delade ut flygblad där de protesterade mot försämringar av a-kassan. Fram till flygbladsutdelarna kom Bert Karlsson, som käckt lovade att bara sossarna håller stånd är a-kassan inte alls i fara. Ny demokrati skulle minsann inte vara med om några försämringar. Ingen är väl speciellt förvånad över det som har hänt här i kväll, även om det är notabelt i denna kammares historia. Herr talman! I går hade ledarna för LO och TCO, Bertil Jonsson och Björn Rosengren, en artikel införd i Aftonbladet under rubriken ''Ett hån mot de arbetslösa''. Artikeln började så här: ''I morgon ska riksdagen fatta beslut om den nya arbetslöshetsförsäkringen. Och riksdagens ledamöter vet att mer än fyra miljoner organiserade löntagare -- medlemmar i LO, TCO och SACO -- avvisar regeringens förslag.'' Jonsson och Rosengren avslutar artikeln med följande ord: ''För oss framstår det som om det är viktigare för regeringen att bekämpa facket och de arbetslösa än att bekämpa den högsta arbetslösheten under efterkrigstiden.'' Att de mörkblå kan finna en poäng i att hamna i denna situation gentemot löntagarna och deras organisationer är t.o.m. troligt, men att Folkpartiet och Centern har manövrerat sig till denna position är ytterst märkligt. Jag måste fråga: Känns det bra,

Herr talman! Vi kommer i morgon att debattera arbetsmarknadspolitiken i stort. Jag skall inte ge mig in på att diskutera sakfrågan med Lars Ulander. När det gäller arbetslöshetsförsäkringen tror jag att argumenten i den föregående debatten är väl belysta från båda sidor. Vad jag ville ta upp är att detta, som Lars Ulander sade, är hans sista debatt här i kammaren. Jag är glad över att Lars Ulander då valde att gå upp i ett arbetsmarknadspolitiskt ärende. Vi har i många år arbetat tillsammans i arbetsmarknadsutskottet, där Lars Ulander varit ordförande. Vi har haft många duster i denna kammare, men vi har respekterat varandras åsiktsskillnader. Det var hårda debatter, men de var sakliga, och jag tror att de allteftersom kan ha fört politiken ett snäpp längre. Jag har lärt känna Lars Ulander som en hedervärd politiker, som man kan lita på. Det är ju tyvärr si och så med den senare tillkomna generationen här i kammaren. Vi har också delat den arbetsgemenskap som man har i utskottet. Jag tror att jag talar för alla mina utskottskamrater som lärde känna Lars Ulander när jag säger att vi uppskattade den tiden väldigt mycket. Jag vill gärna tacka Lars Ulander för de här åren, och jag vill önska honom lycka till i sommarstugan på Gotland.
Herr talman! Jag blir litet smått rörd, eftersom vi har haft en fin kontakt och en god arbetsgemenskap i arbetsmarknadsutskottet. Jag tror att vi var litet grand kända för det. Det inträffade när man kom ut i kammarfoajén att kolleger sade: Hur kommer det sig att ni står här och har det så trevligt och skojar med varandra sedan ni har tagit heder och ära av varandra? Det har vi nog aldrig gjort, även om vi har haft hårda debatter. Men låt mig kvittera med ett tack till Sonja Rembo för de fina orden. Jag hoppas att man i arbetsmarknadsutskottet skall återgå till den gamla idens anda. Det skulle nog riksdagen och arbetsmarknadspolitiken tjäna på.

Herr talman! Förutsättningarna för den här debatten har ju något förändrats, och därför stödjer jag förslaget om återremiss. Men jag vill samtidigt säga att grundproblematiken kvarstår. De fackliga arbetslöshetskassorna, den solidariska lönepolitiken och arbetsrättslagstiftningen har ju alltid varit en nagel i ögat på moderaterna och andra högerkrafter i samhället. Det är därför inte förvånande att moderaterna på alla sätt försöker slå sönder de fackliga a-kassorna. Det som förvånar är att folkpartister och centerpartister kan ställa sig bakom detta fackföreningsfientliga förslag. Arbetslöshetskassorna har tillkommit på fackligt initiativ. Det var den fackliga rörelsen som såg till att en arbetslöshetsförsäkring inrättades. De fackliga organisationerna har tagit ansvar för sina medlemmar och för en aktiv arbetsmarknadspolitik. Nu riktar den borgerliga regeringen ett nytt slag mot fackföreningsrörelsen, och då gäller det hela fackföreningsrörelsen. Alla huvudorganisationerna, LO, TCO och SACO, tar avstånd från det förslag vi nu behandlar. Fackföreningsrörelsen tar avstånd från förslaget därför att det innebär att det blir svårare att ta ansvar för de arbetslösa, därför att det innehåller många tekniska brister och därför att det är orättfärdigt till sin uppläggning. Fackföreningsrörelsens möjligheter att vara en del i en aktiv arbetsmarknadspolitik försämras. Till råga på detta innehåller förslaget också konkurrensfördelar för den statliga a-kassan. Där betalar skattebetalarna administrationen, men i de fackliga a-kassorna är det medlemmarna som betalar. Hur en arbetsmarknadsminister kan lägga fram ett sådant förslag är för mig obegripligt. Det fackföreningsfientliga i förslaget blir än mer uppenbart när man konstaterar att medlemsvillkoret i den statliga a-kassan är sex månader, medan de fackliga kassornas villkor är tolv månader. Det blir alltså billigare att vara med i den statliga a-kassan, och man kommer snabbare fram till att vara berättigad till ersättning. Syftet kan bara vara ett, och det är att rikta ännu ett slag mot de fackliga a-kassorna, fackföreningsrörelsen och dess medlemmar. De fackliga organisationerna har naturligtvis anlagt moteld. Det är deras skyldighet som intresseorganisation att ta till vara medlemmarnas intressen. Men detta har inte lämnat borgerligheten någon ro. Fackföreningsrörelsen har beskyllts för att sprida oro och driva hätska kampanjer mot regeringen. Men vad hade man väntat sig? Att de fackliga organisationerna skulle lägga sig platt på marken -- eller vad? Herr talman! Börje Hörnlund, regeringen och de borgerliga partierna har visserligen förlängt stubinen till socialbidragsbomben. Men bifaller kammaren det här förslaget, om vi någon gång kommer fram till att besluta om det, innebär det ändå att stubinen är påtänd och att bomben kommer bringas att detonera, om inte vi får en annan majoritet i denna kammare. Det är fackföreningsrörelsens skyldighet att redovisa dessa omständigheter och konsekvenser, såväl för sina medlemmar som för oss politiker. De som kritiserar fackföreningsrörelsen för dess opinionsbildning vill förmena den rätten att ta till vara sina medlemmars intressen. Och det är, märk väl, inte enbart LO som påtalar dessa konsekvenser. Bland kritikerna finns organisationer som sannolikt har -- eller åtminstone hade -- en klar borgerlig övervikt bland sina medlemmar. Regeringen och de borgerliga partiernas sätt att hantera arbetslöshetsförsäkringen har säkert inneburit att en och annan omprövar sin partipolitiska hemvist. Herr talman! Låt mig ta ett exempel på konsekvenserna från min hemkommun Hallsberg. Hade de regler som nu föreslås varit i kraft, skulle det ha inneburit att 461 personer hade utförsäkrats, till en kostnad av ca 28 miljoner på ett år. Det skulle betyda en sexdubbling av socialbidragskostnaderna. Kommunens enda sätt att finansiera en sådan bomb är att säga upp personal i barnomsorg, skola och äldreomsorg. Drygt hundra personer skulle mista sina jobb och kvaliten drastiskt försämras i verksamheterna. De flesta av dessa hundratalet nya arbetslösa skulle vara kommunalare. Så det är alldeles självklart att Kommunalarbetareförbundet gör allt man kan för att förmå kammarens ledamöter att inse det allvarliga i det ärende vi nu behandlar och avvisa förslaget. Arbetslöshetsförsäkringen är ett fackligt redskap. Ett redskap för att göra tillvaron lite tryggare för medlemmarna, men också ett redskap för att medlemmarna skall våga ställa krav på inflytande, arbetsmiljö och anställningsvillkor. Detta redskap vill nu de borgerliga partierna vrida ur händerna på den samlade fackföreningsrörelsen. Men en bra arbetslöshetsförsäkring är också en tillgång för hela samhället. Den underlättar att göra omstruktureringar i företag och verksamheter. Människor vågar byta jobb, vågar satsa på något nytt om det finns en trygghet i form av en fungerade arbetsmarknad och en bra arbetslöshetsförsäkring. Med det systemskifte den nuvarande kammarmajoriteten är på väg att genomföra, blir följden att arbetsmarknaden inte fungerar och skyddet för den enskilde kraftigt försämras. Det är ett högt pris Sverige får betala för att delar av borgerligheten tycker så illa om fackföreningarna.

Herr talman! Den 15 december i fjol talade Laila Strid-Jansson om den kollektiva lögnen här i kammaren. Det var LO-distriktet i Gävle-Dala som hon anklagade, därför att distriktet då drev en kampanj emot a-kasseförslaget och emot försämringarna i arbetsrätten. Då sade Laila Strid-Jansson så här: Utförsäkringsbomben är stoppad av Ny demokrati. Ersättningen från a-kassorna sjunker inte. Det blir ingen snabb utförsäkring från a-kassorna. De deltidsarbetande stängs inte ute ifrån a-kassan. Ingen behöver gå till socialen på grund av ändrade regler. Det blir inga förändringar beträffande arbetsvillkoret. Sanningen har ändrat sig litet sedan dess. I tisdags satt jag själv vid väggen i utskottet när Laila Strid Jansson godtog regeringens förslag med utskottsmajoritetens kompletteringar och förändringar. Hon hade inget annat eget yrkande. I dag, här i kväll, får kammaren ta del av ett helt annat, nytt förslag. När Laila Strid-Jansson kallade LO-distriktets agerande för den kollektiva lögnen, vad kallar man då det hon nu ger exempel på? Jag har ingen passande vokabulär för det, men det är bedrövligt. När folk frågar hur det är i riksdagen, har jag brukat säga: Det fattas bara sågspånet i manegen. Men nu har det gått så långt att jag tycker det skulle vara en förolämpning emot cirkuskonsten att säga så. Jag beklagar det som sker här i kammaren i kväll, men jag instämmer i Johnny Ahlqvists återremissyrkande. Så kanske några ord i den mera seriösa delen i debatten om a-kasseförslaget. Det som slår en är att i den här frågan agerar regeringen efter helt andra riktlinjer än vad man normalt brukar tillämpa. Det normala är att regeringen pläderar för frivillighet. När det gäller a-kassan tar man till tvångsanslutning. Privatisering är ett högt uppburet mål för regeringen. Nu förstatligar man verksamhet. Konkurrensneutralitet har vår näringsmsinister predikat ifrån den här talarstolen många gånger. Men när det gäller a-kassan inför man en konkurrensdiskriminerande åtgärd. Det måste vara någonting alldeles speciellt som ligger bakom detta. Som jag ser det är det den gamla överklassuppfattningen att folk inte vill arbeta som ligger bakom detta förslag. Folk måste tvingas att arbeta. Inom socialdemokratin har vi en helt annan uppfattning. För oss är folkets vilja till arbete den största resurs vi har. Förutom den här synen tror jag att ett starkt motiv bakom förslaget är att försvaga fackföreningsrörelsen. Det handlar om maktstrukturen i samhället. Sonja Rembo beskrev det här i debatten den 15 december mycket klart och tydligt. Det är inte så många som gör det. Heder åt Sonja Rembo som talar klarspråk! Det ligger en sak till i det här, och det är att få ned löneförväntningarna. Hela systemet med det regelverk som nu skall sättas i sjön om regeringen får som den vill -- det vet vi ju inte än -- sätter folk i den situationen att de får acceptera vilket arbete som helst till vilket pris som helst. Det är inte bra för Sverige i det långa loppet. Det kanske leder fram till att Sverige får något slags Hongkongekonomi, och det kan inte vara en riktig väg för den svenska nationen att gå.
Herr talman! Bengt-Ola Ryttar antyder att han har varit med i hela behandlingen av a-kassefrågan och han vet tydligen allt. Jag förstår Bengt-Ola Ryttars dilemma. Nu måste s visa sina kort inför hela svenska folket. Nu måste ni visa vad ni står för. Det här utskottsbetänkandet AU18 skickades i söndags till samtliga ledamöter i utskottet. Här står tryckt under mom. 2 ''reservation ''. Vi kom till utskottsmötet på tisdagen, och det var helt klart att jag skulle reservera mig till förmån för min motion. Precis som jag sagt tidigare så förvägrades jag detta av samtliga partier. Jag skulle i stället ha ett särskilt yttrande. Det var ju skrivet här! Hur kan det ha missuppfattats? Det har stått tryckt och klart. Det är inte jag som har skrivit det. Det står ''reservation '', och jag går dit i förvissningen att jag har en reservation till förmån för min motion. När jag inte hade det trodde jag i min naivitet att det skulle vara så. Men jag kan inte förstå det -- det står ju tryckt här!
Herr talman! Jag har inte gjort anspråk på att ha varit med i hela hanteringen. I tisdags satt jag vid väggen under utskottsbehandlingen, och jag vet ju så mycket att Laila Strid-Jansson ställde upp bakom regeringens förslag. Gör man det kan man naturligtvis inte reservera sig emot de förslag som man stöder. Det är så solklart och enkelt som allra helst.
Herr talman! Jag skulle vilja be Bengt-Ola Ryttar att komma hit och titta på detta. Det är ju inte jag som har tryckt detta. Det stod ''reservation ''. Det är ju klart att jag tror på det som kommer från kansliet. Under utskottsbehandlingen ändrades det hela. Kom hit och se!
Herr talman! Många har prisat kansliet under dagens debatt. Det finns all anledning att göra det. Men det är inte så att kansliet dikterar de olika partiernas politik. Det är självklart det som sägs vid sammanträdesbordet av företrädarna för ett politiskt parti som gäller.
Herr talman! Detta blir märkligare och märkligare. Jag skall börja med en kort kommentar till vad Bengt-Ola Ryttar sade med anledning av att jag skulle ha sagt något om att tala klartext i fråga om maktstrukturer och a-kassa. Om jag minns rätt citerade jag i mitt anförande den 15 december vad statsvetaren Bo Rothstein skriver om det s.k. Gentsystemet inom arbetslöshetsförsäkringen i en avhandling som heter Den korporativa staten. Det är en avhandling som jag rekommenderar för läsning för samtliga riksdagens ledamöter. Så till Laila Strid-Jansson. Jag kan bara konstatera att efter tre år har Laila Strid-Jansson inte lärt sig hur man lägger fram förslag i utskottet, hur man yrkar bifall, hur man förhandlar och hur man står fast vid en förhandling och en överenskommelse. Jag kan hänvisa till det förhållandet att Arne Jansson, som är suppleant i utskottet, var närvarande när vi gjorde vår överenskommelse runt ett kaffebord på torsdagen. Den bekräftades av Laila Strid-Jansson i utskottet på fredag morgon. Därefter har inte jag, och såvitt jag vet icke någon annan i utskottet heller, blivit förelagd några reservationer från Ny demokratis sida. Jag hävdar fortfarande att vår överenskommelse vidgades på tisdag morgon och bekräftades på utskottssammanträdet så sent som innevarande tisdag -- jag talar om tisdag i denna vecka. Det gjordes inga som helst reservationer från Laila Strid-Janssons sida. Ordföranden gjorde stora ansträngningar för att få ett klart besked från Laila Strid-Jansson, och Laila Strid-Jansson gav detta klara besked som sedan avspeglades i utskottets betänkande. Men det är väl med detta som med så mycket annat som Laila Strid-Jansson har gjort. Man gör saker i lönndom. Man tänker, tycker, säger, pratar och ändrar sig gång på gång. Vi räknar med att avtal skall hållas. Det är uppenbart att Ny demokrati i form av Laila Strid Jansson har en annan uppfattning om avtal. Det är också uppenbart att Laila Strid-Jansson har en annan uppfattning om riksdagens skyldigheter när det gäller att bereda lagförslag, om riksdagsledamöternas rättigheter att få ta del av förslag och att få en grundlig diskussion. Jag tycker att detta är en ynkedom. Jag hoppas verkligen att väljarna tar lärdom av detta.
Herr talman! Det är precis som Sonja Rembo säger, dvs. hon citerar statsvetaren. Men det råder inget tvivel om att hon delar de uppfattningar som han för fram. Min uppfattning är att ett land mår bra av och har möjligheter till utveckling när det kan upplevas att människorna är lika värda, dvs. när de har samma möjligheter att göra sin rätt gällande. Men om man bara förstärker den redan starka parten i samhället går det på tok. Det går snett, och det går dåligt.

Herr talman! Sonja Rembo sade: Avtal är till för att hållas. Ja visst! Men först skall avtal träffas. Vi har många gånger försökt diskutera med Sonja Rembo, senast här utanför, innan vi gick ner för att dricka kaffe. Då sade Sonja Rembo till oss: Se till att ni får det här i hemställanspunkten -- det här stöder jag -- men säg det ordenligt till Elver Jonsson! Sedan gick vi ner och drack kaffe, och det blev ingenting alls av detta. Sonja Rembo! Avtal skall hållas. Det är skönt att höra att Sonja Rembo har en så verkligt stor erfarenhet av det här utskottet. Vi tar till oss allt det hon säger. Tyvärr kommer det ibland ledamöter till riksdagen som inte är så erfarna, och de behöver en viss lärotid. Vi får be om ursäkt, men det tar litet tid att lära sig det här arbetet. Men avtal skall hållas. Det är ibland bra med självkritik. Vi har tidigare berömt utskottskansliet -- det är perfekt, det är jättebra. Där har man gjort precis vad man skall göra. Man har t.o.m. i ett utskick tryckt Sonja Rembo kansliet för att ha gjort fel? Vad är förklaringen till att detta står tryckt?

Herr talman! Eftersom jag är utskottsordförande tycker jag att det finns anledning att kommentera några av de frågor som har varit uppe till debatt. Annars har sakdebatten förts av min partikamrat Johnny Ahlqvist och ett antal andra partikamrater från den socialdemokratiska gruppen. När det gäller hanteringen i utskottet vill jag säga följande. Representanten för Ny demokrati har vid varje diskussionstillfälle under hanteringen växlat mellan å ena sidan den socialdemokratiska gruppen och Vänstern och å andra sidan den borgerliga gruppen. Efter partiförhandlingar, som självklart ingen från Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet deltog i, redovisade man vid utskottsbordet under utskottssammanträdet att man hade en gemensam ståndpunkt när det gällde hemställanspunkten nr 2 Det är korrekt att det i det utskick som Arne Jansson hänvisar till stod ''reservation ''. Det var alltså det förslag som inte var justerat. Jag reagerade som utskottsordförande mycket starkt, eftersom Laila Strid-Jansson inte hade begärt reservation. Jag hade vid sammanträdet innan vid två tillfällen frågat: Är det så att Ny demokrati stöder regeringens förslag? När vi kom till justeringssammanträdet tog man ställning, inte vid sammanträdet innan. Då frågade jag återigen: Är det så att Ny demokrati stöder det som regeringen och utskottsmajoriteten har presenterat i hemställanspunkten nr 2? På detta svarade Laila Strid-Jansson: Ja, jag stöder det som finns där. Om hon gjorde det kunde hon inte föra fram en reservation. Att Laila Strid-Jansson därefter har ändrat uppfattning är en fråga för henne. Att det därmed också blev en diskussion mellan de borgerliga partierna och Laila Strid-Jansson om huruvida de hade en uppgörelse är inte en fråga för Socialdemokraterna att ta ställning till. Däremot är det definitivt en fråga för Socialdemokraterna att ta ansvar för att ett sådant yrkande som Laila Strid-Jansson här läser upp blir berett i laga ordning. Därför biträder jag naturligtvis det återremissyrkande som Johnny Ahlqvist har framfört.
Herr talman! Jag skulle vilja fråga om Ingela Thalén anklagar arbetsmarknadsutskottets kansli för att ha gjort en felbedömning. Man har ju skrivit in en reservation från Ny demokrati. På tisdagsmorgonen när protokollet skulle justeras vidhöll jag mitt ställningstagande. Det blev en lång diskussion. Därefter blev jag tillsagd att jag skulle gå med på ett särskilt yttrande. Precis som jag tidigare klargjort gick jag med på det. Men eftersom jag nu fått anledningen därtill klar för mig, har jag yrkat bifall till min motion. Så enkelt är det.
Herr talman! Utskottets kansli bereder frågor på uppdrag av utskottet. Utskottets kansli lägger inte fram några förslag. Det är utskottets ledamöter som lägger fram dem. Utskottets kansli gör heller inga egna tolkningar. Det fanns alldeles riktigt en reservation anmäld i det utkast som sändes ut. Eftersom jag satt ordförande vid sammanträdet när frågan bereddes ställde jag frågor huruvida det fanns en majoritet bakom hemställanspunkten 2. Jag konstaterade då att det fanns en majoritet. Vid justeringstillfället ställde jag frågan ännu en gång om det fanns en majoritet för förslaget. Jag fick beskedet: Ja, det finns en majoritet för förslaget. Därefter säger Laila Strid-Jansson att hon har ytterligare synpunkter att framföra. Då konstaterade jag att om man röstar för de borgerliga partiernas förslag, men ändå vill framföra synpunkter, gör man det i ett särskilt yttrande till protokollet. Så gör alla andra partier, och så gör också Ny demokrati. Om Ny demokrati därefter har ändrat uppfattning är det en fråga för Ny demokrati. Sjävfallet har man som ledamot i denna kammare rätt att ändra uppfattning. Men jag anser att i den situation som nu har skapats och med den vändning som frågan nu har tagit är det ett ansvar för samtliga ledamöter att frågan får en korrekt beredning. Herr talman! Återigen biträder jag återremissyrkandet.
Herr talman! Jag vidhåller det som jag tidigare har sagt. Det tryckta ordet om reservation finns. Det enda jag har gjort är att jag har yrkat bifall till Ny demokratis motion, vilket klart har framgått hela tiden.
Herr talman! Partiförhandlingar förekommer naturligtvis i denna i riksdag och i utskotten. De skall förekomma; det ingår i arbetet. Att det skickas ut utkast och underhandsförslag är inte heller något märkligt. Men det är det justerade protokollet från utskottets sista sammanträde som man har att ta ställning till. Återigen vill jag säga, Laila Strid-Jansson, att man självfallet har rätt att in i det sista ändra uppfattning. Men på det sätt som förslaget nu är utformat måste utskottet se närmare på förslaget. Förslaget är nämligen av den karaktären att det helt enkelt inte går att ta ställning till, rakt av, i kammaren. Jag vill också biträda de synpunkter som förts fram när det gäller att vara ny i kammaren. Jag måste säga att för att bara ha varit i denna kammare under tre år har jag sällan sett något mer läraktigt än ledamöterna från Ny demokrati när det gäller manipulation och sättet att utnyttja riksdagen och riksdagsarbetet till fulländning -- och enligt min uppfattning åt fel håll.

Fru talman! I samband med att utskottet fick möjlighet att pröva detta ärende på nytt har mycket goda förutsättningar funnits att komma fram till ett enat beslut om att avskaffa den snedvridna konkurrensen mellan offentliganställd och privat tandvårdspersonal. Likaså fanns mycket goda förutsättningar att släppa etableringsmonopolet, dvs. att skapa ett fritt premietandvårdssystem jämsides med åtgärdstaxan och en fri taxa. Fru talman! Jag kan mycket väl förstå att det kan vara svårt att överblicka privattandvårdens alla vinklingar. Men det finns faktiskt tid fram till den 1 januari 1995 att utvärdera den försöksverksamhet som pågår i landet, bl.a. i Göteborg. Jag skulle gärna se att man gör en genomlysning av försöksverksamheten och utvärderar det arbete som har genomförts under några år innan nästa proposition läggs fram i höst. I reservationen från regeringspartiernas sida krävs att ett nytt lagförslag om premietandvården tas fram till i höst. Det skall reglera förhållandet mellan patienter och vårdgivare och ta hänsyn till all den kritik som bl.a. Lagrådet har gett uttryck för. Vi kräver att monopolet på barn och ungdomstandvård avvecklas och att de specialisttandläkare som är verksamma i dag får tillämpa specialisttaxa redan från reformens införande. Fru talman! Utskottet hade chansen att riva alla de konkurrenshinder som finns inom tandvården och som så många har kritiserat och som i ett EU perspektiv inte kan vara kvar. Utskottets majoritet vill inte i detta pressade läge ta den chansen. Fru talman! Alla som under årens lopp i denna kammare har krävt att monopolet inom tandvården skall avvecklas kan nu medverka till detta. Samtidigt får den enskilde tandläkaren frihet att själv välja om han eller hon vill arbeta utifrån åtgärdstaxa, premietandvård eller med båda formerna. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationen i betänkandet.

Fru talman! Det började som en vision om ett förändrat tandvårdssystem. Det skulle kombineras med kraven på ekonomiska förändringar i tandvårdsförsäkringen. Det slutade i den hopplösa förtvivlan att eventuellt få en proposition avslagen. Jag beklagar att vi omigen tar kammarens tid i anspråk för detta ärende, som med så många märkliga turer har handlagts på ett ytterst märkligt sätt. Från socialdemokratiskt håll finner vi ingen anledning att ändra vår ståndpunkt. Vi tycker att regeringen har handlagt ärendet på ett klandervärt sätt. Vi tycker att man inte har lyssnat på den kritik som utskottet och Lagrådet har framfört. Vi yrkar därför bifall till det liggande förslaget i SfU28.

Fru talman! Låt mig kort säga att det inte bara är fråga om en vision om ett nytt system. Landets ekonomi, Margareta Israelsson, är sådan att vi måste spara ganska många miljoner i tandvårdsförsäkringen. Därför är det nödvändigt att med mycket stort allvar ta på sig arbetet att försöka skapa ett system som ger besparingarna, så att vi kan komma vidare i den så nödvändiga saneringen av statens ekonomi.
Fru talman! Jag beklagar att det verkar som att onsdagens debatt skulle komma att upprepas. Men låt mig göra klart, att med majoritetens förslag till skrivning ingår fortfarande den besparing på 600 miljoner kronor som vi har varit överens om. Vad gäller budgetunderskottet anser jag fortfarande, vilket jag utvecklade i debatten i onsdags, att ansvaret för landets ekonomi ligger på dess regering och dess finansminister.

Fru talman! Hela denna handläggning är egentligen ganska märklig.

Ny demokrati krävde vidare att folktandvårdens kostnader för vuxentandvården skall finansieras enbart med tandvårdsförsäkring och patientavgifter och att landstingens roll med myndighetsuppgifter tillsammans med rörelseverksamhet måste särskiljas. Vi krävde fri etableringsrätt för specialistvård och fri konkurrens inom den av Landstinget nu monopoliserade verksamheten inom barn och ungdomstandvård. För två månader sedan avslogs Ny demokratis samtliga förslag. De borgerliga partierna och Socialdemokraterna var hundraprocentigt eniga. Ny demokratis förslag var det värsta förslag som de någon hade hört talas om. Tänka sig! Så kan man ju inte göra! Även Datainspektionen har tittat närmare på förslaget. Systemet innebär ett inrättande av ett vårdersättningsregister, inkluderande fem till sex miljoner svenskar. Datainspektionen avslog en försöksverksamhet som man ville starta i Östergötland på grund av dess integritetskänslighet. Att nu försöka genomdriva propositionen genom att satsa på en liten pusselbit ger inte något större förtroende. Det Sigge Godin refererade till var en utvärdering av pågående försöksverksamhet. Jag vill då påpeka att denna försöksverksamhet har Socialdemokraterna dragit i gång. Den är inte baserad på förslaget. Ett konkret förslag finns nämligen inte; det har sågats. Därför kan förslaget inte spegla verkligheten på ett rättvist sätt. Det normala är att man först lägger fram ett ordentligt förslag. Därefter sätter man i gång en provverksamhet som är baserad på förslaget, inte tvärtom. Med det, fru talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Låt mig säga till Arne Jansson att vi i regeringspartierna begär i vår reservation ett nytt lagförslag, där hänsyn skall tas till kritiken från Datainspektionen. Hänsyn skall också tas i lagförslaget till patienternas förhållande gentemot tandläkarna och övrig tandvårdspersonal. Det finns medtaget i reservationen, Arne Jansson. För att inte förlänga debatten vill jag bara avslutningsvis säga att Arne Jansson säger nej till etableringsfriheten, konkurrensneutraliteten och den fria taxan för tandläkarna. Han säger också nej till att specialisttandläkarna skall få utnyttja specialisttaxan.
Fru talman! Det jag säger nej till är en fruktansvärt dålig proposition. Det jag vidare säger nej till är att vi inte kan anta en så starkt kritiserad proposition. Man kan inte heller friskriva sig från den mördande kritik som man fått enbart genom att plocka fram en eller två pusselbitar. Börja om från början. Ta till er den avgivna kritiken och börja om med ett nytt, vettigt förslag, ett förslag som är baserat på kritiken.

Fru talman! Den här fredagen i början av juni i Sverige är i regel en dag som är fylld av glädje och uppbrott inför ett sommarlov. I dag slutar de flesta skolelever efter vårterminens arbete. Dagens ungdomar som går ut från skolan kommer att möta en arbetsmarknad som är hård och som inte lämnar plats för många av dem. I dag stiger arbetslösheten i Sverige, när 130 000 välutbildade pojkar och flickor lämnar gymnasieskolan och högskolan. Det är en anledning till den stämning som råder i landet. Det finns ingen familj som inte har någon som har drabbats av arbetslöshet. Det finns ingen pojke eller flicka som inte oroar sig för framtiden. Den oron är ett dominerande drag kring många av de svenska köksborden denna morgon när man samlas till frukost. Vi skall tänka på det när vi diskuterar den ekonomiska politiken, för det är ändock om dessa ungdomar och deras föräldrar som debatten handlar, om vilka förutsättningar de skall ha. Till den oro som de känner skall också fogas den oro som har varit i ett annat sammanhang under senare tid, på de finansiella marknaderna. Räntorna har klättrat. Den politiska oron i riksdagen och den misslyckade parlamentariska strategin från regeringen har gjort att vi har hamnat i ett läge där Sverige av internationella långivare bedöms som likvärdigt med nationer typ Italien och Regeringen är passiv. Den pratar, men den handlar inte. Ytterligare ett uttryck för den hållningen är det utspel som folkpartisten Anne Wibble gör i dagens morgontidning. Det är samma gamla tomma Nathalieplan, omkokad en gång till och presenterad som något slags folkpartistiskt valmanifest. Jag skall återkomma till det längre fram i min inledning. Inte är den artikeln och det utspelet ägnade att stilla oron på de finansiella marknaderna. Egentligen borde den sittande regeringen fråga sig: Hur kunde det bli så här? Ni hade ju både program och plan. Ni visste ju vad ni skulle göra. Ni hade ju programmet Ny start för Sverige. De skarpaste hjärnorna i borgerligheten hade slagit sig samman och formulerat hur man skulle ta Sverige till en spetsnationsposition i Europa. Det blev inte så. Inte bara programmet hade ni. Ni fick också mandaten. Ni förfogar över en stor majoritet i kammaren. Inte bara program och mandat hade ni. Ni tillsatte också -- om man skall tro statsministern -- den mest kompetenta regering detta land någonsin har sett. På programmets grund, med mandatens hjälp och med kompetensen i spetsen, lyfte ni upp regerandet från den grå vardagens lunk till den skapande statskonstens höjd. Hur kunde det gå så illa, med alla dessa förutsättningar? Kommer ni ihåg vad ni lovade, vad ni gick till val på? Ni lovade att återupprätta Sverige som företagarnation. Det blev 45 000 konkurser. Ni lovade att ordna arbete och jobb. Det blev massarbetslöshet. Ni lovade att sänka skatterna. Det blev skattehöjningar för de allra flesta, för alla löntagare. Ni lovade att sanera statsfinanserna. Det blev ett gigantiskt budgetunderskott. Vi står på gränsen till en statsfinansiell kris. Ni lovade att sänka hyrorna. Det blev hyreshöjningar. Ni lovade och ni lovade, och det blev löftenas motsats. Hur kunde det gå så här? Ni hade ju ett program, ni hade en regering, ni fick ett mandat. Var finns självkritiken? Var finns den nya ansatsen? Var finns programmet för den kommande fyraårsperioden? Skall ni fortsätta på det här sättet, Anne Wibble? Hur ser programmet ut för de fyra regeringspartierna? Hur tänker ni lägga om politiken? Vilka riktlinjer skall gälla? Är det dagens artikel i Dagens Nyheter som är regeringsprogrammet? Gäller försämrade villkor för kommunerna som Centerns politik? Gäller attacker på vården som kds politik? Gäller högre skatter och egenavgifter som moderaternas politik? Det är programmet, som det presenteras av landets finansminister i dagens tidning. Ni är skyldiga ett svar på den frågan. Det svaret skall utkrävas under denna debatt. Det känns litet stötande att man i dag går ut med det kraftfulla budskap som bäst sammanfattas av Expressens förstasida: ''Nu ska de gamla betala krisen''. Låt mig med en gång säga att socialdemokratin inte ställer ut fribrev till någon grupp. Det statsfinansiella läget är utomordentligt bekymmersamt. Alla kommer att få vara med och bära sin del av bördan. Men om det skall vara möjligt krävs att det som skall bäras fördelas rättvist. Det är en politik i sammanbrott som på riksmötets näst sista dag presenterar ett sparprogram som lägger bördan på pensionärer, på sjuka, på arbetsskadade. Det är en politik i sammanbrott just därför att samma regering under mandatperioden har valt en fördelningspolitik som har gått stick i stäv med den inriktningen. 25 miljarder i kapitalskattesänkningar -- det har man haft råd med. 3,7 miljarder till ett vårdnadsbidrag -- det har man haft råd med. 30 miljarder kronor har tagits ur löntagarfondssystemet, ur pensionssystemet -- det har man haft råd med. Finansdepartementets egen budgetprövning har enligt alla oberoende experter varit den slappaste i mannaminne. Man får går tillbaka till Mundebos dagar för att hitta en motsvarighet. Pengarna har runnit ut, av ren inkompetens. Eller också har det varit en medveten fördelningspolitik att rikta förmåner till de starkaste i samhället. Nu, när krisen finns där, skall bördorna läggas ut -- på de gamla, de sjuka, de arbetshandikappade. Det är ett oslagbart rekord i en politik som fjärmar sig från allt vad socialliberalism heter. Jag har sagt det tidigare till Anne Wibble, och jag säger det igen: Anne Wibbles ekonomiska politik är, som de flesta människor i Sverige uppfattar det, det bästa exemplet på det nyliberala, det moderata. Det är väldigt få i Sverige som upplever Anne Wibble som folkpartist eller socialliberal. Här sitter den som 16 göteborgare av 20 tror är moderat! Den centerpartistiska Östersunds-Posten kommenterade detta så, att det skall Folkpartiet vara tacksamt för. -- Men det får man väl diskutera internt i det borgerliga lägret. Anne Wibble! Du betalar för Folkpartiets räkning ett ohyggligt högt pris för den här fördelningspolitiken. Var finns rättvisan? Var finns rättvisan i att samtidigt tömma pensionsfonderna på 30 miljarder och kräva högre egenavgifter eller sämre pensionsförmåner? Var finns rättvisan i att samtidigt försämra vården och den kommunala verksamheten och införa Alf Svenssons vårnadsbidrag? Var finns rättvisan i att attackera förtidspensionärerna men inte klara av den egna budgetprövningen? Det är Folkpartiets barlast i denna valrörelse. Inte att undra på att folkpartiledaren i samma Dagens Nyheter talar om att han skall avgå om han tappar i valet! Det är en händelse som ser ut som en tanke. Vi har under mandatperioden inte enbart misslyckats här i kammaren. I några frågor har vi flyttat fram positionerna, och vi har gjort det gemensamt. Socialdemokratins tradition är samverkan. Jag är glad att kunna säga att regeringen åtminstone på tre områden har klarat av att föra politiken framåt. Vi har tillsammans bekämpat finanskrisen. Det har varit bra för Sverige. Vi har nått ett bra avtal med den europeiska unionen. Vi har samarbetat om den saken. Och vi har lagt grunden för ett långsiktigt hållbart pensionssystem. Vi har samarbetat också om den saken. Där man har sökt samarbete med oss över blockgränsen har man också nått resultat. Där regeringen har valt konfrontation har man satt sig allt djupare i beroendet av Ny demokrati. Vad det har resulterat i är dagens överläggningar här i kammaren ett uttryck för. Den parlamentariska strategin ingår naturligtvis som en del i den värdering som omvärlden gör av denna avgående svenska högerregering. Vi socialdemokrater hade velat samarbeta om ytterligare tre saker, men det har vi inte fått. I kampen mot arbetslösheten ville vi samarbeta och samverka omkring de kortsiktiga åtgärderna för att med hjälp av arbetsmarknadspolitiken pressa tillbaka den öppna arbetslösheten. Vi sökte också samarbete och samverkan omkring föresättningen att finansiera industrins utbyggnad, de långsiktiga industriinvesteringarna, och en satsning på kompetensutveckling, kompetenshöjning. Också där har vi avvisats. Vi har sökt samarbete om att rädda det som räddas kan av en hårt trängd byggindustri. Vi har sökt samarbete omkring att ytterligare satsa på infrastruktur och sådant som gör landet starkt i framtiden. Det har avvisats. Vi har sökt samarbete och samverkan med regeringen omkring skatterna. Det är rimligt att man har breda lösningar som går över blockgränsen när man skall beskatta det svenska folket. Vi ville ha kapitalskatter som i princip stämde med den beskattning som låginkomsttagaren faktiskt träffas av. Det var en av skattereformens bärande idéer. Vi har sökt samverkan omkring detta. Vi har avvisats. Vi ville ha en samverkan och debatt om egenavgifterna, så att inte egenavgifterna tillåts lyfta så högt att vi får nya marginalskatteproblem. Det har avvisats. Vi har sökt samarbete med regeringen också om att stoppa det statsfinansiella förfallet: vårdnadsbidraget, utförsäljningarna, plundringen av AP-fondssystemet. Det har avvisats. Så sent som för några veckor sedan stod jag här i kammaren och sade till Anne Wibble: Det finns nästan 10 miljarder kronor som ligger kvar i löntagarfondssystemet. Låt oss föra de pengarna tillbaka till pensionssystemet, där de rätteligen hör hemma! Vi socialdemokrater är beredda att ge upp vår position: Om inte pensionssystemet är regeringens förstahandsalternativ är vi gärna med på att de 10 miljarderna används till att beta av statsskulden. Det avvisades. Vi har på punkt efter punkt sökt samverkan om sådant som vi anser nödvändigt för landet, men på regeringssidan har inte den styrka och kraft funnits som krävs för att bryta över blockgränsen i en konstruktiv dialog med det stora oppositionspartiet. Nu står vi inför mandatskiftet. Det kommer att bli en hård valrörelse. Valrörelsen kommer säkert att präglas av den internationella oron på finansmarknaden och av den oklara regeringspolitiken. Vilket program har regeringen? Folkpartiet har presenterat sitt upplägg i dag med attacker på välfärdssamhället. Var står de andra regeringspartierna? Vi socialdemokrater kommer att gå ut i valrörelsen och förklara att vi är beredda att ta ansvaret för detta fina land och återföra det till en situation där människor sätts i arbete och bördorna fördelas rättvist. Det blir ingen lätt uppgift. Det blir en svår och tung uppgift. Vi har redovisat vad vi vill när det gäller skatterna, arbetsmarknadspolitiken, industriinvesteringarna och fördelningspolitiken. Vi har lagt fram konkreta förslag vad gäller statsfinanserna i besparingshänseende. Vi kommer att fortsätta att utveckla dessa förslag successivt. Vi har också presenterat ett punktprogram -- principprogrammet för den socialdemokratiska ekonomiska politiken. En av våra motioner som i dag behandlas av riksdagen bygger på sju punkter: 1.Näringslivet måste växa. De nya jobben skall skapas i närlingslivet. Detta är den viktigaste punkten. 2.Det måste vara stabila spelregler, breda lösningar, samarbete och samverkan -- ett nationellt kontrakt. Vi är för illa ute i Sverige för att inte samarbeta. 3.Även om vi lyckas öka sysselsättningen och skapa fler arbetstillfällen i näringslivet måste vi utgå från att det krävs en mer aktiv arbetsmarknadspolitik som gör att utbudet av arbetskraft ökar och att den öppna arbetslösheten pressas tillbaka. 4.Saneringen av statsfinanserna är den viktigaste uppgiften för den som långsiktigt vill skapa förtroende för Sverige. Inflationsbekämpningen är en hörnsten. 5.Det skall vara en rättvis fördelning. Det kommer inte att vara möjligt att genomföra de uppdrag och den utmaning som vi har framför oss om inte alla människor i landet känner att de är delaktiga. Några personer skall inte åka i en gräddfil. De skall också vara med och ta sin del av ansvaret. Då kan man begära att de som har det knapert ställt också bär sin del av bördan. 6.Sverige bör återta sin internationella roll vad gäller arbetsmarknadspolitiken och den ekonomiska politiken. Vi bör vara ute i världen, föra den svenska modellens talan och vara stolta över vad detta land representerar i form av kompetens och kunskap. Vi skall inte frivilligt dra oss tillbaka, som har skett under senare år. 7.Det finns ett oupplösligt samband mellan ekonomi och ekologi. Vi kommer aldrig förbi de gränser som naturen sätter. I lågkonjunkturens tidevarv är den diskussionen svår att föra, men detta avgör nog långsiktigt våra förutsättningar för att existera. Detta är ett sjupunktsprogram, en principiell inriktning, som slår fast den socialdemokratiska ekonomiska politiken. Där kombineras åtgärder för 1994 och 1995 med åtgärder för hur vi skall spara och få ner statsutgifterna. Det är ett heltäckande program. Människor kommer att känna igen socialdemokratin. Detta är ett program som bygger på full sysselsättning, arbete, rättvis fördelning, samarbete och samverkan. Detta är vad som behövs om vi skall komma ur den låsning som den förda regeringspolitiken har försatt nationen i. Sverige kan bättre än vad som har visats de senaste tre åren. Men för att Sverige skall kunna bättre måste krafter förlösas. För det krävs samarbete. Det är min fasta förvissning att ett sådant samarbete leds bäst av en socialdemokratisk regering. En sådan skall vi ha efter höstens val.